Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Givetvis är jag inte glad att statsrådet inte kan ge något löfte om hjälp med statsmedel. Det är dock en mycket bra insats som Familjehemmens riksförbund gör. Familjehemmens riksförbund bildades för 14 år sedan och är ett religiöst och politiskt obundet intresseförbund för familjer och enskilda som arbetar med familjevård inom socialtjänsten. Familjehemmens riksförbund har i dag ca 1 500 medlemsfamiljer uppdelade i lokalavdelningar och länsavdelningar. Tre nya länsavdelningar är för tillfället under uppbyggnad. Medlemmar är familjehem, stödoch kontaktfamiljer, socialförvaltningar, socialsekreterare och andra intresserade. Föreningen har under de senaste tre åren genomgått en omfattande utveckling, både organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Denna utveckling har endast varit möjlig genom de projektmedel som nyss nämnts här och som man erhållit från socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden. Utvecklingsoch utbildningsarbetet har varit mycket framgångsrikt och det har resulterat i att man har kunnat starta tolv nya länsföreningar under de senaste tre åren. I alla frågor har man ett mycket nära samarbete med resp. kommuner, vilket har varit mycket positivt och intressant. Inom föreningen är man helt medveten om att huvudansvaret för den här verksamheten ligger på kommuner och landsting. Tyvärr fungerar det inte lika bra överallt med utbildningen. Det är fortfarande endast ett fåtal kommuner som har kontinuitet i utbildningen av medlemmar av familjehemmen. Trots att familjevården är en stor samhällsresurs satsas det mycket litet på utveckling av den vårdformen. Det är alltså helt nödvändigt med statliga stimulansinsatser för att man skall kunna få till stånd en kvalitativ utveckling av familjehemsvården. Familjehemmens riksförbund är som intresseorganisation en stor resurs i detta arbete. Jag hoppas innerligt att socialministern med tiden finner någon utväg, så att man inom ramen för de nuvarande bestämmelserna kan ge den hjälp som föreningen behöver för att den skall kunna fortsätta med sin utbildningsverksamhet.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser föreslå i syfte att trygga ATP i framtiden. Regeringen har nyligen i en proposition lagt fram förslag om avgiftsuttaget till ATP. Förslaget innebär att avgiftsuttaget är oförändrat, 10,0 96 för år 1986, och att det höjs till 10,2 96 för år 1987. Genom höjningen motverkas tendensen till ökade skillnader mellan avgiftsinkomster och pensionsutgifter. Fonden bedöms också för dessa båda år få en viss real ökning. Avgiftsuttaget för åren därefter får prövas mot bakgrund av pensionsberedningens arbete. Pensionsberedningen skall enligt direktiven bl.a. behandla reglerna för värdesäkring av pensionerna, reglerna för intjänande av ATP och efterlevandepensioneringen och den bör också ge sin syn på hur den framtida finansieringen bör tryggas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Men jag är inte särskilt nöjd. Orsaken till att jag ställde frågan är den rapport som kom från Allmänna pensionsfondens styrelse den 30 oktober innevarande år, således för bara några veckor sedan. Av den skrivelsen framgår mycket klara larmsignaler från styrelsen. Jag citerar, herr talman, direkt ur skrivelsen: ”Den pågående förändringen i ATP-systemets funktionssätt, som illustreras i dessa kalkyler, innebär att fondernas avkastning betalar en stigande andel av pensionerna eller — omvänt att avgiftstäckningen successivt sjunker.

Det här är alarmerande, och det är därför som jag har ställt frågan. Vidare kan jag peka på att fondstyrelsen även på andra punkter har varnat för utvecklingen. Statsrådet hänvisar dels till propositionen, dels till pågående pensionsutredning. Men i propositionen nämner statsrådet ingenting om sådana här varningssignaler. Jag vill därför fråga: Anser statsrådet att varningssignalerna från fondstyrelsen är överdrivna? Vidare vill jag fråga: När kommer pensionsberedningen att behandla ATP-frågan? Den utgör ju en oerhört viktig del av utredningens arbete.
Herr talman! Låt mig säga att när AP-fondens styrelse gjorde detta uttalande hade regeringens proposition ännu inte lagts fram — den har kommit senare. Jag tror att man är ganska till freds, även om man inte är helt nöjd med förslagen i propositionen. Däremot kan jag inte svara när det gäller tidsplanen för de olika delarna av de frågor som pensionsberedningen har att behandla. Jag vet alltså inte exakt — Prot. 1985/86:27
Herr talman! Jag är förvånad över att statsrådet inte i propositionen har tagit med någonting om varningssignalerna från fondstyrelsen. Jag har också svårt att förstå att fondstyrelsen kan vara till freds med propositionen, för den stämmer ändå ganska dåligt överens med de ställningstaganden som fondstyrelsen har gjort. Jag vill citera ytterligare ett avsnitt i fondstyrelsens rapport. Det lyder som följer: ”Om framtidsbedömningen av tillväxten även om några år är mycket osäker eller pekar mot en prolongering av 1980-talet, tvingas sannolikt fram en omstrukturering av hela ATP-systemet.” Det är sannerligen fråga om mycket långtgående varningar, och det är därför jag menar att regeringen måste agera mera kraftfullt. Vi har byggt upp väldigt mycket av trygghetssystemet för de gamla kring det ATP-system som finns. Då får man inte glida undan när det gäller dessa varningar från den styrelse som har ansvaret för de pengar som skall trygga pensionerna i framtiden.
Herr talman! Jag vill få till protokollet noterat att jag uttrycker min tacksamhet över Göte Jonssons stöd för ATP-systemet.
Herr talman! Det var i och för sig inte särskilt unikt. Vi har fått det system som vi måste ha efter ett majoritetsbeslut i riksdagen. Men jag vill ställa ytterligare ett par frågor till statsrådet: Hur stor bedömer statsrådet risken vara när det gäller grunderna för ATP-systemet, utifrån de varningar som fondstyrelsen har framfört? Det är ju detta saken gäller. Och föranleder de här varningarna några speciella direktiv ytterligare till den pensionsberedning som arbetar? Enligt de varningar som finns i rapporten måste vi mycket snabbt ta itu med de här frågorna. Det är alltså under de närmaste fem eller tio åren som problemen ökar inom ramen för det trygghetssystem för de gamla som vi har i ATP-systemet.

Herr talman! Börje Stensson har frågat om jag är beredd att tillsätta en utredning eller ge redan tillsatt utredning tilläggsdirektiv för att klarlägga påtalat behov av ny lagstiftning om medicinteknisk säkerhet och klargöra socialstyrelsens roll och ansvar i sammanhanget. Stensson frågar också vilka 83 åtgärder jag är beredd att vidta rörande centrala krav på medicinsk utrustning. Regeringen bemyndigade mig den 28 mars 1985 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över frågor kring den medicintekniska säkerheten. Utredningen startade i juni i år och arbetet beräknas bli slutfört under år 1986. Enligt direktiven skall utredaren undersöka om en obligatorisk typprovning eller kontroll av medicinteknisk utrustning bör införas och vilka produkter den bör omfatta. Även andra former av säkerhetshöjande regler skall undersökas. Utredaren skall också föreslå hur en eventuell provningsoch kontrollverksamhet bör vara utformad och organiserad. Vidare skall krav på utbildning analyseras. Till utredningen har också överlämnats för övervägande i arbetet frågeställningar rörande ansvar för den medicinska utrustningen. Jag finner för närvarande inte behov föreligga att vidta ytterligare åtgärder på området.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Av svaret framgår ju att det rör sig om en särskild utredare. Till den här utredaren bör då någon form av referensgrupp vara kopplad. Får jag fråga: Har det till utredaren knutits klinikchefer och personer med medicinteknisk fackkunskap som kan belysa de faktiska förhållandena ute i sjukvården? Det upplevs som angeläget att den medicintekniska personalen får besked. Jag har ställt två frågor, och den ena gäller säkerhet vid användandet av medicinteknisk apparatur. Den andra frågan gäller lagstiftning som klargör socialstyrelsens roll och ansvar när det gäller användningen av sådan utrustning. Att en kartläggning behövs framgår av min provinstidning Östgöta Correspondenten, som i dag berättar att personalen vid regionsjukhuset har försökt få fram vem som egentligen har ansvaret vid användandet av medicinteknisk utrustning. Det här är en mycket angelägen fråga. Det står i svaret att utredningen skall vara färdig under 1986, vilket man väl får anse vara en ganska snabb handläggning. Efter att ha tagit del av brev som är skickade till socialstyrelsen, där det framgår att de enskilda sjukvårdshuvudmännen hittills lämnats helt fria händer att själva bestämma säkerhetsnivåerna och utforma utrustningen, ställer man sig frågan: Står det inte helt klart att vi behöver ha centrala bestämmelser om detta? Jag har också hört att det i våra nordiska grannländer ställs större krav på medicinteknisk utrustning än det görs i Sverige. Jag frågar mig vad det kan bero på. Vi behöver väl ha samma förutsättningar personellt och resursmässigt här som i våra grannländer?
Herr talman! Det är precis de här frågorna som utredaren har att studera. Vi har ju på grund av olika händelser kommit underfund med att denna utredning behövs, och därför tillsatt den. När det gäller frågan varför det bara är en utredare vill jag säga att det ju i direktiven står att man också får besluta om huruvida sakkunniga sekreterare, experter osv. skall anlitas. Jag känner inte exakt till vilka det är som är sakkunniga och experter. Jag är däremot helt överens med Börje Stensson om problemen som sådana, och den utredning som pågår skall vara klar 1986.
Herr talman! I slutet på svaret står: ”Till utredningen har också överlämnats för övervägande i arbetet frågeställningar rörande ansvar för den medicinska utrustningen.” Får jag tolka detta som att det har getts tilläggsdirektiv till utredningen, som vi så småningom kan få ta del av? Beträffande säkerheten finns det redan nu på skilda områden tillförlitlighetsteknik utformad så att en apparat själv kan stänga av sig vid fel, etc. Är det inte mycket underligt att man inte inom sjukvården redan har fått fram sådan apparatur? Jag tror att det rent tekniskt finns möjligheter till detta. Vad kan det bero på att man inom svensk sjukvård inte har fått fram sådan utrustning som de här experterna från Linköping i ett brev efterlyser och som de säger borde kunna finnas?

Herr talman! Jag tackar statsrådet och jämställdhetsministern för svaret på min fråga. Eftersom beslut ännu inte är fattat rörande den fråga jag tagit upp, vill jag begagna tillfället till att understryka det starka behov och de specifika skäl som ligger till grund för den framställning som gjorts av IUC i Skellefteå till jämställdhetsministern rörande möjligheten att erhålla särskilda medel ur den s.k. 8:e mars-propositionen för att i Skellefteå starta försök med utbildning i CAD/CAM, dvs. datorstödd konstruktion för industri och företag. I Skellefteå pågår för närvarande en mycket snabb datautveckling. Katalysatorn för den alltmer avancerade datatekniken, för utbildning, utveckling och teknikspridning har varit och är IUC. Den nya tekniken inom företagen, framför allt CAD/CAM, kräver att de som anställs eller redan är anställda genomgår avancerad utbildning för att kunna tillämpa bl.a. nya konstruktionsmetoder och ny teknik. Det är sorgligt att konstatera att kvinnorna hittills inte har deltagit i denna utveckling och utbildning trots att många kvinnor redan arbetar som konstruktörer, ritbiträden eller i verkstadsarbete. Hur många av dessa riskerar egentligen arbetslöshet? Arbetslösheten bland kvinnorna i Skellefteå är fortfarande hög, och därför är det mycket oroande att s.k. framtida utbildningar och arbetstillfällen redan från början är helt utan kvinnor och att snedrekryteringen snarast verkar förstärkas inom framtida industriell teknik om inte särskilda åtgärder vidtas. När kvinnor inte återfinns inom denna avancerade teknik saknas också positiva förebilder för yngre kvinnor inom det reguljära utbildningssystemet, och det försvårar dessas otraditionella yrkesval. Sammanfattningsvis vill jag tacka för svaret och understryka behovet av ett positivt beslut när det gäller att starta ett försök med CAD/CAM-utbildning särskilt riktad till kvinnor vid TUC i Skellefteå.

Herr talman! Viola Claesson har ställt frågan om justitieministern, mot bakgrund av de handlingar som franska militära myndigheter genomfört utanför Frankrike, är beredd att ta initiativ till att förhindra ett planerat flottbesök. Frågan har överlämnats till mig. Regeringens inställning till örlogsbesök från andra länder är principiellt positiv.
Den 21-25 november kommer enligt uppgift ett av den franska marinens modernaste örlogsfartyg, Orion, att besöka Helsingfors. Den franska staten är ansvarig för terrordådet mot Rainbow Warrior och den internationella fredsoch miljöorganisationen Greenpeace. Örlogsfartyget kan därför sägas representera ett land som utfört terrorhandling på ett främmande lands territorium. Dessutom är Frankrike det enda land som använder sin koloniala makt till att utföra kärnvapenprov utanför sitt eget lands gränser. Det finns även skäl att anta att fartyget bär kärnvapen. Är justitieministern mot bakgrund av de handlingar som franska militära myndigheter genomfört utanför Frankrike beredd att ta initiativ till att förhindra det planerade franska flottbesöket?
Utbytet på detta område är ett naturligt led i våra kontakter med andra nationer. Sverige har vänskapliga förbindelser med Frankrike. Det finns därför ingen anledning att vidta åtgärder för att förhindra det redan godkända franska flottbesöket.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Men jag måste säga att jag är ganska upprörd över flatheten — för att inte säga de positiva ordalagen — i svaret när det gäller sättet att betrakta det franska örlogsfartygets kommande besök i Helsingfors. För ungefär en månad sedan stod jag och Pär Granstedt här i talarstolen och efterlyste den svenska regeringens syn på den terrorverksamhet som den franska regeringen redan hade erkänt — nämligen attentatet mot Rainbow Warrior och Greenpeace. Vi efterlyste i den tystnad som länge hade rått den svenska regeringens syn på attentatet, och vi visste att vi hade många med oss i det här landet som verkligen ville veta den svenska regeringens inställning. Det var inte mycket till svar den gången heller, uppriktigt sagt. Frankrike är det enda land som använder sin koloniala makt till att utföra kärnvapenprov utanför sitt lands gränser. Den franska staten är också ansvarig för det terrordåd mot Greenpeacefartyget som jag nämnde tidigare, — Prot. 1985/86:27 där en besättningsmedlem dödades. Frankrike har visat en total avsaknad av 14 november 1985 respekt för andra nationers lagar och för de internationella regler och konventioner som gäller. Om det franska örlogsfartyget Orion tillåts att besöka Helsingfors, innebär detta att Sverige välkomnar en militär representant för den som har utfört terrorhandlingen. Det betyder också att Sverige tar risken att låta kärnvapen införas i det här landet — om än på tillfälligt besök. Greenpeace, som så påtagligt har erfarit de franska aktionerna, vädjar nu till dem som har makt och myndighet att stoppa det franska marinbesöket. Sverige har som neutral stat ett särskilt ansvar att visa ett kraftfullt agerande gentemot den som i likhet med Frankrike — —- —

Herr talman! Herr Holmkvist har med grund i ett tidningsuttalande av kustflottechefen frågat mig om jag anser att Norrlandskusten kan skyddas från fortsatt utländsk verksamhet samtidigt som vi sänker vår beredskap genom att ta bort de marina flytande enheterna utefter Norrlandskusten.
Sovjets kränkningar av våra kuster sker i en tid då vi samtidigt minskar den marina beredskapen efter bl.a. Norrlandskusten. I dag saknar vi i stort marina flytande enheter från Ålands hav upp till Haparanda skärgård.
Jag tar bestämt avstånd från varje tanke på att hela landet inte skall försvaras. Försvaret av Norrlandskusten är avsett att genomföras med armé och flygstridskrafter liksom marina stridskrafter. I kustförsvaret utgör kustartilleriet en grundpelare.
I en artikel i Svenska Dagbladet den 5 november 1985 säger konteramiral Claes Tornberg: ”Vi har för få enheter.
Våra kvalificerade stridskrafter, däribland sjöstridskrafterna, är avsedda att flyttas till den kuststräcka som är mest hotad inför ett eventuellt angrepp. Inga flytande enheter, dvs. örlogsfartyg, är på väg bort från Norrlandskusten. För att förstärka ubåtsskyddet har betydande ekonomiska resurser planerats för kommande femårsperiod. Däri ingår även åtgärder för Norrlandskusten.

Herr talman! Jag tackar för svaret! Regeringsförklaringen slår fast: ”Vi har skapat respekt för vår beslutsamhet att värna vårt lands territoriella integritet med alla till buds stående medel.” Har vi det, herr statsråd? Är det verkligen möjligt att vårt försvar av Norrlandskusten skapat respekt? Är det vad som i regeringsdeklarationen 87 kallas beslutsamhet som vi dokumenterar i vårt försvar av Norrlandskusten, den kust som nästan helt saknar marina enheter mellan Ålands hav och Haparanda? Är kritiken från amiralen och chefen för kustflottan Claes Tornberg, när han säger att vi har för få enheter och att vi har lagt av Norrland och västkusten, bara den lilla synliga delen av en djupare kritik inom flottan? Ålands hav skall ju vara låset till Bottenviken. Det är ett bräckligt lås, eftersom vi då måste lita till vårt grannland Finlands försvar — eller hur? De finska farlederna i Ålands hav är ju lika inbjudande som de svenska att använda sig av. De incidenter vi haft de senaste åren i Töre och Sundsvall visar hur bräckligt detta lås är. Inte minst veckans och till med just den här dagens händelser i Sundsvall visar på ett avslöjande sätt hur nakna vi står och hur liten respekten, som det talas om i regeringsförklaringen, i verkligheten är, hur lätt vår integritet skändas. Föranleder veckans, ja, dagens, händelser i Sundsvallsområdet några initiativ från försvarsministerns sida i akt och mening att skapa respekt även efter Norrlandskusten?

Herr talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att påskynda ärendebehandlingen i regeringsrätten. Enligt vad jag har inhämtat är bakgrunden följande. Vid sammanträde med Gällivare m.fl. församlingars kyrkliga samfällighets kyrkofullmäktige den 17 december 1982 utsågs ledamöter i det samfällda kyrkorådet för åren 1983-1985. Beslutet överklagades genom besvär till kammarrätten i Sundsvall, som genom dom den 14 februari 1984 upphävde kyrkofullmäktiges beslut. Kammarrättens dom överklagades i sin tur till regeringsrätten, som den 4 oktober 1984 meddelade prövningstillstånd för målet. Skriftväxlingen i målet avslutades den 6 februari 1985. Målet kommer att föredras i regeringsrätten före årsskiftet. Mål om val har normalt inte förtur i regeringsrätten men bör naturligtvis ändå avgöras utan onödigt dröjsmål. Att handläggningen i det här fallet har dragit ut på tiden beror bl.a. på att målet av regeringsrätten har bedömts som så principiellt intressant att det borde beviljas prövningstillstånd. Det är ju nämligen numera så att regeringsrätten i de allra flesta fall är en ren prejudikatinstans. Jag kan självfallet inte ingripa i handläggningen av ett enskilt mål i regeringsrätten. Låt mig bara konstatera att regeringsrätten — liksom kammarrätterna — har en mycket besvärlig balanssituation. Det är en grannlaga uppgift för regeringsrätten att under sådana förhållanden prioritera mellan målen. Men man måste givetvis söka undvika en sådan tidsutdräkt att saken förlorar sin aktualitet innan målet avgörs.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret, även om han inte direkt har svarat på min fråga vilka åtgärder han avser att vidta för att minska ärendebelastningen och påskynda ärendehanteringen i regeringsrätten. Jag ser mycket allvarligt på de långa handläggningstiderna för den typ av besvärsärenden som jag har tagit upp. Det återstår just nu, om jag har räknat rätt, endast 47 dagar av mandatperioden, och regeringsrättens beslut i ärendet har ännu inte fattats. Att döma av justitieministerns svar kommer det kanske före årsskiftet, men det är inte till särskilt stor hjälp för de människor som i det aktuella kyrkorådet kommer att ha varit underrepresenterade under kanske hela mandatperioden. Jag begär givetvis inte att justitieministern skall hålla upp en pekpinne för regeringsrätten i ett enskilt ärende, utan det är närmast principfrågan som jag vill ta upp. Om denna typ av ärenden, som justitieministern säger, bedöms vara principiellt intressant, borde det ha funnits anledning att påskynda ärendebehandlingen. Regeringsrättens dom kommer sannolikt att sammanfalla med kammarrättens beslut. Det skulle innebära att socialdemokraterna och vpk kommer att ha varit överrepresenterade under en hel mandatperiod i det aktuella kyrkorådet. Det är inte tillfredsställande ur demokratisk synpunkt. En fråga som inställer sig är: Är det någon idé för människor att besvära sig i denna typ av ärenden, om dessas behandling blir så utdragen? Jag vill än en gång fråga: Avser ändå inte justitieministern att vidta någon åtgärd för att påskynda behandlingen av denna typ av ärenden? Det är en oerhört viktig demokratisk fråga.
Herr talman! Utgångspunkten för Karin Ahrlands fråga är att ett antal bilar som polisen använder för spaningsändamål är registrerade på ett särskilt aktiebolag. Polisens spaningsverksamhet måste givetvis kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Som har uttalats i förarbetena till den nya polislagen ligger det i spaningens natur att den ibland måste ske i dolda former, om verksamheten skall vara meningsfull. En konsekvens av detta är att polisen kan ha ett legitimt intresse av att i vissa situationer dölja att ett fordon används för polisiära ändamål. Självklart måste emellertid formerna för ett sådant arrangemang stå i överensstämmelse med gällande lagstiftning och även i övrigt vara lämpliga från allmänna synpunkter. Om det förhåller sig så i det fall som Karin Ahrland tar upp i sin fråga är för närvarande förmål för utredning. Det är därför för tidigt för mig att ta ställning till om några särskilda åtgärder kan vara påkallade på området.
Då Karin Ahrland är förhindrad att vara närvarande, medger jag att Lars Sundin får ta emot svaret.
Herr talman! Frågan är naturligtvis föranledd av att vi genom massmedia har fått reda på att rikspolisstyrelsen har ett aktiebolag som är så hemligt och så illa skött att polisen och skattemyndigheterna i ett inledande skede har utgått från att det handlat om organiserad, grov brottslighet. Jag tackar justitieministern för det svar som han har avgivit. Vi är nog så här långt överens. Enligt de uppgifter som hittills framkommit har dock bolagets enda syfte varit att dölja bilarnas verkliga ägare, dvs. polisen, för att därigenom underlätta spaningsverksamheten. Jag har naturligtvis ingenting emot att polisen tillgriper udda metoder för att bekämpa grov brottslighet, men självfallet måste detta ske inom ramen för våra lagar och — det är det viktiga i detta sammanhang — det får aldrig ske utan parlamentarisk insyn. Vi vet att ledamöterna i rikspolisstyrelsen inte har varit informerade. De har inte ens haft ovillkorlig rätt att få information, eftersom verksamheten har bedrivits i aktiebolagsform. Justitieutskottet har inte känt till saken. Vad som uppdagats visar att den offentliga insynen i myndigheternas verksamhet mycket lätt kan reduceras till ett intet, och myndigheter och verk har under senare år i ökad omfattning bildat aktiebolag för att sälja olika former av tjänster. Tycker statsrådet inte att det är dags att inta en mer restriktiv hållning till myndigheternas bildande av aktiebolag, mot bakgrund av den här historien?

Herr talman! SJ har nyligen infört nya rabattregler. Med anledning därav har Elver Jonsson frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av SJ:s beslut att försämra studeranderabatten. Som jag tidigare nämnt här i kammaren, är SJ det enda trafikföretaget som får statsbidrag för att ge rabatter åt studerande och pensionärer. Enligt riksdagens järnvägspolitiska beslut i våras förutsattes att detta bidrag kunde minskas på sikt. Mot denna bakgrund anvisades, efter beslut i stor politisk enighet, 90 milj.kr. som ersättning för i år. På Elver Jonssons fråga vill jag klargöra att det numera är SJ självt som
ningen ock Kometen Herr talman! Jag tackar vår nye kommunikationsminister för svaret på GY teleappararer frågan. Jag har ställt den med anledning av att SJ, precis som också nämns i svaret, har försämrat studeranderabatten. På min fråga, om regeringen är beredd att vidta några åtgärder, svarar kommunikationsministern att man inte är beredd att göra detta. Med det svaret känner jag mig inte nöjd, därför att jag anser att det är viktigt att riksdagen har anspråk på hur monopolföretaget SJ sköter sin verksamhet. Jag upplever att de studerande är en för stor och för viktig resandegrupp för att regeringen skall kunna hänvisa enbart till att nu är det SJ som bestämmer över rabatterna. Jag skulle vilja fråga om kommunikationsministern för egen del kan känna sig nöjd. Riksdagen har anslagit pengar och visserligen sagt att man på sikt kan överväga rabatter med andra tal än de nuvarande, men att minska ”på sikt” var det alltså — det tog inte ett halvår förrän man klippte till med en rejäl försämring! Är verkligen kommunikationsministern nöjd med att SJ gör en drastisk förändring, trots att man har ett stort statsbidrag och riksdagen har sagt att det är på sikt man kan tänka sig förändringar? Därför skulle jag vilja fråga kommunikationsministern: Är regeringen verkligen nöjd med att SJ har, som jag skulle vilja uttrycka det, tagit sig friheten att på mindre än ett halvår drastiskt försämra för en av de stora men också en av de köpsvagare trafikantgrupperna? Det skulle vara intressant för kammaren att få detta kompletterande besked.

Herr talman! Mot bakgrund av att regeringen tillsatt en utredning om televerkets provning och godkännande av teleutrustning har Per Stenmarck frågat mig om jag delar uppfattningen att godkännandefunktionen bör brytas ut ur televerket. Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig om regeringen delar uppfattningen att SEMKO bör överta den tekniska provningen och kontrollen av teleapparater från televerket. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen kommer att ta ställning till formerna för provning och godkännande av teleutrustning när utredningen är klar. För Ingvar Karlsson i Bengtsfors vill jag upplysningsvis nämna att det sedan 1984 är så, att provningen kan ske såväl i televerkets laboratorier som i andra godkända laboratorier.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. I telepropositionen från i våras föreslogs att enbart telefonapparater med typgodkännande, s.k. T-märkning, skall få kopplas in i det allmänna telefonnätet. Detta är förmodligen en nödvändig åtgärd för att förhindra att telefonapparater med alltför låg kvalitet förorsakar störningar på telenätet. Problemet är att undersökningen för godkännande utförs antingen inom särskilt kontor i televerkets centrallaboratorium eller inom ett annat laboratorium, vars kompetens godkänds av televerket. Det är detta min fråga gäller: Skall ett företag, i detta fall televerket, få delta som ett konkurrensutsatt företag och samtidigt godkänna inte bara sina egna utan också konkurrenternas telefonapparater? Av principiella skäl menade föredragande statsrådet i våras att det fanns anledning se över handlingsordningen. Därför annonserades att en särskild utredningsman skulle tillkallas. Detta har nu skett, vilket är bra. I ett pressmeddelande säger kommunikationsministern att myndighetsutövningen skall vara kompetent och opartisk. Låt mig med detta som bakgrund få ställa följande fråga. Jag betvivlar inte att myndighetsutövningen redan i dag är kompetent, men är det kommunikationsministerns uppfattning att den nuvarande ordningen är den bästa garantin även för opartiskhet?

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på frågan. Det var ett mycket magert svar.

Det bör finnas en klarare ansvarsfördelning. Detta måste vi eftersträva, och jag förstår att det är därför man har utsett en utredare. Jag tycker det är viktigt att vi diskuterar denna fråga. Det gäller en enmansutredning, och utredaren bör ha vissa indikationer på vad man tycker ute i samhället. Kommunikationsministern säger i sitt svar att han vill upplysa mig om att provning också kan ske på andra laboratorier. Det är jag mycket medveten om. Men det är så att televerkets godkännandekontor skall godkänna det laboratoriet. Då har vi på nytt denna koppling, som är ganska olustig. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om han kan upplysa om hur många sådana godkännanden som har skett ifrån godkännandekontoret av enskilda laboratorier.

Herr talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att persontrafiken på järnvägssträckan Ställdalen-Kil återupptas. Frågan om den framtida persontrafiken på sträckan Ställdalen-Kil har prövats enligt den handläggningsordning som riksdagen fastställt. I valet mellan tåg och buss har de båda berörda länstrafikbolagen sagt sig inte vara beredda att ta på sig något kostnadsansvar för tågtrafik på linjen och förklarat sig villiga att svara för ersättningstrafik genom en utbyggd busstrafik. Mot denna bakgrund gav regeringen i februari i år SJ tillstånd att lägga ned persontrafiken. I beslutet markerades att det möjliga trafikunderlaget på linjen även på längre sikt är så begränsat att det inte kan utgöra grund för en rationell interregional trafik med tillfredsställande servicenivå. Trafiken har överflyttats till buss fr.o.m. den 10 juni i år. Svaret på Karl-Erik Perssons fråga är alltså nej.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, men jag är faktiskt inte nöjd med det. Den här framtidsvisionen kan man ju inte ge till människor i dessa kommuner. Jag har ställt den här frågan därför att Bergslagsbanan tidigare var en trafikpulsåder mellan norr och väster. Det är märkligt att järnvägstrafiken överförs till landsväg. Genom ett sådant förfaringssätt försämrar man för människorna och ökar riskerna för trafikolyckor. Det är märkligt att man i en del av dessa kommuner skall satsa på turism. Staten är då med och satsar pengar, direkt, genom stiftelser och genom lån. Samtidigt försämrar man möjligheterna för människorna att komma till dessa kommuner med kollektiva kommunikationsmedel. Dessa kommuners möjligheter att få sina anläggningar att gå ihop rent ekonomiskt försämras genom att möjligheten för människor att ta sig dit försämras. Det är mycket olyckligt att man från statens sida är med och försämrar för dessa kommuner, som även drabbas ur sysselsättningssynpunkt. Det vore därför bra ur sysselsättningssynpunkt, om man kunde återuppta persontrafiken på bansträckan Ställdalen-Kil. Om kommunikationsministern och jag tittar i tillfälliga tidtabeller, ser vi att det inte finns något samband mellan tidtabeller som uppgjorts av SJ och de som uppgjorts av länsbolagen. Detta utesluter möjligheten för människor att åka denna sträcka. Om man återupptog trafiken på bansträckan Ställdalen-Kil, skulle man åter kunna kalla SJ:s trafiknät för hela folkets järnväg.

Herr talman! Ingegerd Anderlund har frågat om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att göra samhällets barntillsyn så flexibel att alla kategorier småbarnsföräldrar kommer att kunna utnyttja omsorgen i samma utsträckning. I propositionen om Förskola för alla barn, som just nu behandlas i socialutskottet, tas den principiella frågan om rätten för alla barn att delta i kommunal barnomsorg upp. Där understryks att för de barn vilkas föräldrar förvärvsarbetar eller studerar bör rätten omfatta den tid då behov av omsorg föreligger. I propositionen understryks vidare att det är en viktig uppgift för kommunen att särskilt beakta behovet av omsorg på tider som faller utanför den ordinarie öppethållandetiden för den kommunala barnomsorgen. Den viktigaste åtgärden just nu är därför, enligt min mening, att riksdagen ställer sig bakom de principer som redovisas i nämnda proposition och att kommunerna därefter fullföljer barnomsorgsutbyggnaden i enlighet med dessa principer.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet Lindqvist för svaret. Även jag är medveten om att man kommer att lägga fram en proposition i vilken det sägs att kommunerna skall försöka ordna med flexibel barnomsorg. Men vi talar i dag om valfrihet inom barnomsorgen. Kommunerna skall kunna bedriva barnomsorg i olika former. Skall vi se barnomsorgen som en viktig del av det fortsatta välfärdsbygget, måste barnomsorgen bli mer flexibel och anpassas till de verkliga behoven, så att även LO-kollektivets barn har en större möjlighet att ta del av densamma. Redan år 1978 visade statistiska centralbyrån i en levnadsnivåundersökning att SACO/SR-kollektivets barn hade dubbelt så stora chanser att få plats på daghem som LO-kollektivets. Nu senast har man i Göteborg gjort en undersökning som pekar på att bara 11 96 av LO-barnen har daghemsplats. Procenttalet för SACO/SR-anslutnas barn är däremot 31. År efter år gör man beträffande olika LO-sektioner undersökningar som i stort visar på de här orättvisorna. Detta pekar på att många kommuner inte rättar till de här missförhållandena. Det finns i dag grupper som anser att vårdnadsbidrag vore ett alternativ. Men skall man klara försörjningen i LO-hushållet måste båda föräldrarna förvärvsarbeta, därför är vårdnadsbidrag inte något för LO:s medlemmar. Undersökningar visar också att LO-grupperna hör till de lägst betalda. Skall de därtill också behöva missgynnas när det gäller kommunens barnomsorg? Den här utvecklingen känner jag stor oro inför, och den måste rättas till så fort som möjligt. Anledningen borde vara välkänd vid det här laget — barnomsorgens öppettider är inte anpassade till LO-medlemmarnas arbetstider i den utsträckning de borde vara. Som exempel vill jag ta upp ett arbetsområde där utvecklingen gör att arbetstiderna förändras från dagarbetstid till dygnet-runt-arbetstid och som berör många unga kvinnor med små barn. Det är den sociala hemtjänstens utbyggnad.

Herr talman! Just de problem som Ingegerd Anderlund pekar på när det gäller barn till LO-medlemmar har legat bakom de principer som förs fram i den barnomsorgsproposition som nu behandlas i riksdagen. Det är naturligtvis regeringens förhoppning att de samlade åtgärder som återfinns i den propositionen skall leda till en förändring av dessa förhållanden i en sådan riktning att LO-medlemmarnas barn i lika stor utsträckning som andras skall komma i åtnjutande av den kommunala barnomsorgen. Jag vill också peka på att det pågår viktiga försök med andra öppethållandetider än de ordinarie, framför allt nattdaghem, i ett antal kommuner, åtminstone tre. T.ex. i Luleå finns det mycket intressanta resultat att redovisa.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för detta. Jag vill fortsätta diskussionen och tala om att jag har arbetat som vårdbiträde. När man nu bygger ut den sociala hemtjänsten, kan jag intyga att det blir stora problem ute i kommunerna, när man förändrar verksamheten, så att personalen får arbeta dygnet runt. Kommunerna själva beslutar, herr talman, om fördelningen mellan barnomsorgens olika verksamhetsområden, och de beslutar även om t.ex. öppethållandetider. Men jag vill fråga om man inte kan styra inriktningen mot en flexibel barnomsorg genom att ge mer eller mindre bidrag till de olika verksamhetsområdena. Det är nämligen klart att någon form av krav måste ställas på kommunerna för att man skall få till stånd en förändring, så att alla barn har möjlighet att få en bra barnomsorg.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilken kännedom regeringen har om användningen av svenska vapen och svensk ammunition, svenska sprängämnen och svensk materiel i övrigt inom Irans krigsmakt. Sedan slutet av år 1978 har inte några tillstånd för export av krigsmateriel till Iran beviljats. Dessförinnan, under förra delen av 1970-talet, gav regeringen tillstånd till export huvudsakligen av krut och sprängämnen till Iran. Under åren 1976 till 1978 gav regeringen tillstånd till utförsel av marinluftvärn. För den civila exporten till Iran finns inga restriktioner. De misstankar som framförts om att svensk krigsmateriel smugglats till Iran är föremål för polisutredning och förundersökning som fortfarande pågår. Som jag vid ett stort antal tidigare tillfällen framhållit bl.a. här i kammaren vore det utomordentligt allvarligt om dessa misstankar blev bekräftade.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

Det intressanta är om regeringen känner till det allra senaste som varit föremål för debatt i tidningar och på annat håll den sista tiden om att Robot 70 har dykt upp i Iran — oavsett vilken väg den nu har tagits dit och oavsett vilka utredningar som pågår. Det viktiga i min fråga är: Har regeringen någon bekräftelse på att Robot 70 finns i Irans krigsmakt? Huruvida den har kommit dit via Singapore eller på annat sätt förstår jag att statsrådet inte är benägen att svara på i dag. Låt mig sedan återvända något till historien och de övriga materielen, framför allt ammunition och sprängämne. Vi vet att Sverige bidrog till uppförandet av en kemisk-teknisk fabrik i Isfahan utanför Teheran redan på 1970-talet genom beslut i den socialdemokratiska regeringen. Vi vet att arbetet låg nere under revolutionsåren från 1978 och framåt men att verksamheten sedan återupptogs. Pågår det svensk verksamhet och finns det i dagsläget svensk personal vid anläggningen för kemisk-teknisk framställning, dvs. sprängämnesoch ammunitionsframställning, i Iran?
Herr talman! När det gäller den första frågan om Robot 70 är detta föremål för polisutredning. Som jag sade finns det misstankar om smuggling som har lämnats till polisen, och dessa utreds nu av polisen. Bekräftelse eller motsatsen kan ges till regering och riksdag när polisen för sin del är färdig med sin utredning, som fortfarande pågår. Under utredningstiden har som bekant regeringen — med hänsyn till att utredningstiden blir lång — vidtagit en rad åtgärder för att allmänt stärka kontrollen när det gäller krigsmateriel. Det är en speciell form av kontroll. När det gäller den andra frågan är det så att något tillstånd för utförsel av krigsmateriel till Iran inte har givits sedan 1978. De övriga aktiviteter som pågår i Iran och där svenskar kan vara involverade gäller alltså sådan materiel som inte har klassificerats som krigsmateriel av krigsmaterielinspektören.
Herr talman! Vi är överens om Robot 70. Från vårt parti ser vi mycket positivt på att det har införts ökad kontroll, och vi kommer kanske inte längre i den debatten i dagsläget. När det gäller min andra fråga har vi här en av de vanliga tolkningstvisterna — Prot. 1985/86:27 om krigsmateriel. Jag tolkar statsrådets svar här så att det fortfarande finns 14 november 1985 svensk expertis vid fabriken i Isfahan och att det alltså fortfarande tillverkas sprängämnen där. Sprängämnen är som vi alla vet en mycket viktig del i krigsmateriel. Om man sedan säger att det är civil tillverkning vet vi från vårt eget land att vi tillverkar dynamit, nitrolit och annat i våra sprängämnesfabriker, framför allt i Värmland och att de är integrerade i vår krigsmaterielproduktion. Fortfarande används alltså svensk expertis i Iran trots att kriget med Irak pågår.
Herr talman! Den enda tillåtna verksamhet som kan bedrivas är sådan som gäller materiel som icke klassificerats som krigsmateriel. När det gäller kemiska fabriker finns det beslut från krigsmaterielinspektören om vilken typ av kemiska grundämnen som har både civil och militär användning och därför inte är krigsmateriel och vilka som har främst militär användning och därmed klassificeras som krigsmateriel. Det pågår fortfarande arbeten för uppförandet av en fabrik för sådana ämnen som icke är krigsmateriel, och dessa arbeten är inte slutförda än.
Herr talman! Diskussionen blir något absurd som alltid i dessa sammanhang. Sprängämnen är naturligtvis användbara i alla möjliga civila och nyttiga verksamheter, såsom vägbyggen, tunneldrivningar osv. Men de är också användbara som den viktigaste komponenten i granater, minor och annan militär sprängämnesmateriel, alltså ammunition, som är det adekvata begreppet. Det är alltså bara att konstatera att Sverige bidrar med sådant i Iran i dagsläget.

Fru talman! Den interpellation som Ingrid Hemmingsson ställt till statsrådet Bengt Lindqvist om vidgade möjligheter för handikappade att få arbete på den öppna arbetsmarknaden kommer att besvaras av mig den 26 november på grund av att interpellanten inte kunde ta emot svaret i dag.
Fru talman! Bengt Wittbom har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig om arbetsmarknadspolitiken. 2.

Låt mig först beröra vad Bengt Wittbom tar upp i sin bakgrundsbeskrivning i interpellationen. Jag delar inte den distinktion som där görs mellan riktiga och underförstått mindre riktiga jobb. Min skarpa invändning är som alltid behandlingen av de personer som berörs av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Bengt Wittbom preciserar inte vilka åtgärder han åsyftar i sina räkneexempel. Men låt mig som så många gånger tidigare få understryka att de drygt 50 000 arbetshandikappade och tidigare långtidsarbetslösa, som i dag med hjälp av exempelvis lönebidrag och rekryteringsstöd har anställning på arbetsmarknaden som ett resultat av arbetsförmedlingens insatser, har helt vanliga jobb. Det rör sig inte om några konstlade jobb. En stor del av ökningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna från år 1980 har riktats till arbetshandikappade och långtidsarbetslösa, som utan dessa åtgärder i många fall skulle ha stått utanför arbetskraften. Till vilken kategori åtgärder Wittbom räknar arbetsmarknadsutbildningen framgår inte heller, men jag har trott att vi i regeringen och riksdagen varit eniga om att arbetsmarknadsutbildningen förstärker den arbetslöses möjligheter att få arbete. Vi kunde budgetåret 1984/85 notera de bästa placeringsresultaten någonsin efter AMU. Särskilt stor var förbättringen för dem som hade gått i kurser med inriktning mot tillverkningsindustrin. 80 96 av dem som fullföljde sådan utbildning hade jobb efter sex månader — mot knappt 60 26 vid bottennoteringen 1982. Till en del berodde ökningen på industrikonjunkturen. Men till inte ringa del hängde förbättringen samman med att kurserna har förändrats och bättre svarar mot marknadens efterfrågan. Det är uppmuntrande! Om jag förstår Bengt Wittboms räknestycke korrekt innebär hans synsätt att ju mer framgångsrik man är i ansträngningarna att med arbetsmarknadspolitikens hjälp ge människor fasta arbeten på den öppna arbetsmarknaden, desto högre blir arbetslösheten och desto lägre blir sysselsättningen. Utvecklingen på arbetsmarknaden de senaste åren måste också ses mot bakgrund av den starka försämring som skedde i början av 1980-talet. Mellan åren 1980 och 1982 ökade antalet arbetslösa med nära 60 90. Och sysselsättningen minskade i Sverige för första gången någonsin under de 25 år vi har haft arbetskraftsundersökningar. Jag anser att det är uppenbart att en stor del av de problem med arbetslöshet och långtidsarbetslöshet som vi haft i Sverige senare under 1980-talet kan hänföras till den utvecklingen. Wittboms första fråga är felställd. Regeringen har inte ansett det meningsfullt att precisera ambitionerna på sysselsättningsområdet i en enda siffra. Däremot har långtidsutredningen gjort detta i sina beräkningar. Sysselsättningen är och förblir det viktigaste målet för regeringens politik. Självfallet måste strävan vara att komma bort från all annan arbetslöshet än vad vi brukar kalla friktionsarbetslöshet. Under det senaste året har vi successivt lyckats pressa ned arbetslösheten till i oktober 2,5 96. Jämfört med situationen i Europa med en arbetslöshet på 20 miljoner människor eller 11 96 är redan detta ett stort steg på vägen. Jag tror det finns förutsättningar att nå målet arbete åt alla. Men det kräver att vi konsekvent och uthålligt håller fast vid den strategi vi arbetat efter de tre senaste åren. Då kan de goda resultat vi uppnått befästas och ytterligare förstärkas. När det gäller frågorna 2-4 får jag hänvisa till den proposition med förslag till tilläggsbudget som lades på riksdagens bord för en vecka sedan. Där lämnades en redogörelse för regeringens syn på behovet av åtgärder. När det sedan gäller utvecklingen i stort under år 1986 sker för närvarande inom ramen för budgetarbetet en prövning av vilka behov som kan uppkomma och hur dessa skall mötas. Jag känner mig styrkt i det arbetet av Bengt Wittboms omsorg om de arbetslösa. Den kontrasterar starkt mot moderata samlingspartiets argumentation under valrörelsen. Jag anser mig nu kunna räkna med ett kraftfullt stöd för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Fru talman! Jag får börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation; jag kanske snarare borde tacka för den utomordentligt raljanta och polemiska debattartikel som har översänts till mig som svar på interpellationen. I interpellationen har jag försökt beskriva den mycket oroande utvecklingen på arbetsmarknaden, med hög arbetslöshet och ett växande antal människor som blir beroende av socialbidrag för att klara sin situation. Det har arbetsmarknadsministern knappast alls berört i svaret. I stället väljer hon som vanligt att vika undan från huvudfrågorna och ägna sig åt ett eget valt ämne. Fru talman! Jag vill säga att så får det inte gå till. Interpellationer är till för att svaras på, inte för att nonchaleras och raljeras med. Jag tycker att arbetsmarknadsministern borde känna att det för hennes del är påkallat med särskilt stor försiktighet. Det är det därför att Anna-Greta Leijon i rollen som arbetsmarknadsminister ju inte har fullt förtroende från alla håll. Man kan redovisa att t.ex. Landsorganisationen, SSU och TCO har ställt krav på en särskild sysselsättningsminister i regeringen. Detta föranledde Olof Palme att i förra veckan här i riksdagen än en gång slå fast att det är Anna-Greta Leijon som skall företräda regeringens samlade sysselsättningspolitiska strategi. Jag tycker arbetsmarknadsministerns interpellationssvar visar att hon inte riktigt förmår motsvara de krav statsministern ställer. Arbetsmarknadsministern väljer — det har Anna-Greta Leijon bekräftat med egna ord i en artikel i Svenska Dagbladet under våren — att ägna sig åt en begränsad del av sin svåra men viktiga uppgift. Arbetsmarknadspolitik för stunden får ersätta sysselsättningspolitik för framtiden. Fru talman! Jag vill säga: Så kan vi inte ha det i framtiden, vare sig vi i oppositionen eller ni i regeringen. Jag tycker att Anna-Greta Leijon skall försöka växa i kostymen och göra det så snabbt som möjligt. Så till sakfrågorna. Vi går in i en sämre konjunktur, och vi gör det med sämsta tänkbara arbetsmarknadsmässiga förutsättningar. På toppen av en högkonjunktur och med en stor devalvering i ryggen har vi 20 000 fler människor i öppen arbetslöshet och i korta AMS-åtgärder än vi hade det utpräglade krisåret 1982. Det 2-procentsmål för den öppna arbetslösheten som har förekommit i ett stort antal dokument som regeringen presenterat i riksdagen vill nu arbetsmarknadsministern inte kännas vid längre. Anna-Greta Leijon hänvisar på ett allmänt sätt till en tredje vägens politik, 15 november 1985 och hon säger sig tro att den skall bli framgångsrik. Det förvånar, Anna-Greta Leijon, eftersom alla hittillsvarande prognoser som presenterats för utvecklingen under de kommande åren faktiskt redovisar en utomordentligt stor risk för ökad öppen arbetslöshet, ökad total arbetslöshet och ett stagnerande antal nya jobb. Med 20 000-30 000 nya arbetssökande som söker sig ut på arbetsmarknaden varje år måste regeringen ge svar på frågan var dessa människor skall få sina jobb. Industriexpansion räcker inte ens under de mest gynnsamma omständigheterna. Den offentliga sektorn kan inte påta sig den här uppgiften, för då förvärras obalanserna i vår ekonomi. Och för socialdemokratin är det omöjligt att släppa fram en helhjärtad satsning på expansion i en privat tjänstesektor — det talar mot själva grundidéerna. Arbetsmarknadsministern hänvisar i sitt svar till den tilläggsbudget som smögs fram i riksdagen häromveckan. Vi har ivrigt letat efter svaren i den, och jag måste fråga: Är det regeringens förslag om begränsade försök med arbetsförmedlingsnämnder i frikommunerna som är svaret när det gäller de hotande sysselsättningsproblemen 1986-1987? Eller är det de 40 nya lokaliseringsmiljonerna till storföretaget Volvo i Uddevalla? Det är väl det enda som det kan vara — det är ju de punkter i tilläggsbudgeten som faktiskt berör sysselsättningsläget. Detta är inget svar, Anna-Greta Leijon. Fråga 4 i min interpellation är obesvarad. Jag förstår varför ni har svårt att svara. Det är naturligtvis därför att ni inte har någon samlad sysselsättningspolitisk strategi. Ni har sagt nej till det mesta av de förslag som lagts fram i riksdagen och som skulle kunna förbättra möjligheterna till fler riktiga jobb och lägre arbetslöshet: lärlingsutbildning, nya initiativ till serviceoch tjänstejobb, lägre skatteoch avgiftsbörda för små företag, en rimlig arvsbeskattning som gör att företagarna och jobben stannar i Sverige. Allt detta och mycket annat har ni sagt nej till. Vad säger ni då ja till? Ja, det vet vi inte. Arbetsmarknadsministern slutar svaret på interpellationen med att uttrycka sin förhoppning om ett stöd för de förslag som hon kommer att lägga i riksdagen. Jag vill då, fru talman, säga följande. Tag fram de hemliga utredningarna, Anna-Greta Leijon! Redovisa problemen med rekryteringsstödet i riksdagen så skall ni få stöd! Redovisa den utredning som visar att inlåsningseffekterna för ungdomar i ungdomslag som faktiskt ökat deras arbetslöshetstider är ett problem. Lägg fram det i riksdagen, så skall ni få stöd. Till slut, fru talman: Lägg fram förslag om höjda medlemsavgifter för medlemmarna i arbetslöshetskassorna, i syfte att spara pengar, och se till att de resurser som vi kan avdela för arbetsmarknadspolitiken ägnas åt dem som bäst behöver dem — då skall ni få stöd, Anna-Greta Leijon! Redovisa den politik som ni har, så skall vi värdera den. Och jag är alldeles övertygad om att om ni gör en öppen redovisning och slutar att stoppa utredningar, som inte passar, i byrålådorna, då kommer vi att kunna komma fram till gemensamma beslut.

Fru talman! Helt naturligt försvarar arbetsmarknadsministern sitt revir. — 15 november 1985 Det finns inte några som helst orosmoln vid horisonten. De försvann hösten 1982, när arbetsmarknadsministern trädde till. Om det nu existerar några problem, så härstammar de från början av 1980-talet. Hur länge skall arbetsmarknadsministern skylla på andra? Vågar inte arbetsmarknadsministern ta ansvaret för sin egen politik? Jag vill påminna om att det 1980 fanns 4 320 000 personer i arbetskraften, att antalet arbetslösa var 88 000, att 75 000 var sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Således stod 163 000 personer utanför den reguljära arbetsmarknaden. 1982, i en mycket djup lågkonjunktur, stod 238 000 personer utan riktiga jobb. Vid denna tidpunkt tog arbetsmarknadsministern över. 1982 gick socialdemokraterna till val på parollen att man skulle slå vakt om den fulla sysselsättningen. I valmanifestet skrev socialdemokraterna: Den fulla sysselsättningen är den främsta hörnstenen i vårt krisprogram. I samma valmanifest står att läsa att Sverige befinner sig i djup kris, djupare än någonsin sedan 1930-talet. Detta, fru talman, var enligt socialdemokraterna utgångsläget när arbetsmarknadsministern trädde till. Hur ser då utvecklingen ut efter hösten 1982? Efter den stora devalveringen kom även en internationell högkonjunktur. Detta bidrog självfallet till förbättrade förutsättningar. Samtidigt steg inflationen och räntan, vilket tillsammans med en fortsatt skattehöjarpolitik försvårade utvecklingen på arbetsmarknaden. Den ekonomiska politiken har inte skapat den stabilitet som var nödvändig för att ge näringslivet och konsumenterna en lugn prisutveckling. Det är i dag betydligt lönsammare att investera i statspapper med hög avkastning. Under årets valrörelse var socialdemokraternas budskap: Sverige är på rätt väg. Det behövde inte gå någon längre tid efter valet förrän man såg att det mest var munväder. Nu i oktober stod 285 000 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vi vet också att vi befinner oss på toppen av högkonjunkturen. Några dramatiska förändringar är inte att vänta. Dessutom kommer tillväxten att bli obetydlig under nästa år. För samtliga västliga industriländer förutspår OECD en tillväxt på 3 Zo under 1986. Sverige däremot hamnar sist av OECD-länderna, med en ökning på endast 0,5 20. Den låga tillväxten betyder att vi åter börjar tappa marknadsandelar på världsmarknaden. Detta, fru talman, påminner starkt om utvecklingen 1976. Den låga tillväxten kommer självfallet att påverka sysselsättningen negativt. Arbetsmarknadsstyrelsen har konstaterat en avmattning under 1986 och 1987. LO-ekonomerna gör den bedömningen att regeringens politik kommer att leda till ökad arbetslöshet. Arbetsmarknadsministerns svar på interpellationen tyder inte på att hon tar frågan på det allvar som situationen kräver. Arbetsmarknadsministerns utsträckta hand verkar inte leda till något hjärtligt handslag. Centern har vid upprepade tillfällen pekat på behovet av en ny inriktning av arbetsmarknadspolitiken. Det gäller att kampen mot arbetslösheten mera aktivt förs på flera fronter samtidigt. Närings-, regionaloch glesbygdspoliti 109 ken skall drivas så, att den ger tillräckligt många arbetstillfällen utan behov av långsiktigt samhällsstöd. Det skall finnas arbetstillfällen i alla delar av landet. En politik som underlättar för småföretagsamheten ger varaktiga jobb. Vi har föreslagit en sänkt arbetsgivaravgift med 5 procentenheter för egenföretagare och de 15 först anställda i varje företag samt en slopad beskattning av i företaget arbetande kapital. Vi vill anpassa arbetslagstiftningen efter företagens situation och införa enklare regler vid nyföretagande. Det skall vara möjligt att skattefritt spara till det egna kapitalet vid nystartande av företag. Ungdomens introduktion på den ordinarie arbetsmarknaden bör underlättas genom en bättre anpassad gymnasieskola, lärlingsutbildning och en ökad inriktning av ungdomslagsarbetena mot den privata sektorn. På sikt bör vi förändra ungdomsplatserna och ungdomslagen till yrkespraktiksplatser, där alla aktuella ungdomar mellan 16 och 20 år får en gedigen start ute i arbetslivet. Vi bör också utöka möjligheten att inom det privata näringslivet anställa handikappade, bl.a. genom höjda lönebidrag. Fru talman! Detta är några åtgärder som centern föreslår för att skapa fler arbetstillfällen. Om arbetsmarknadsministern på någon punkt kunde samtycka vore det en framgång, inte bara för de arbetslösa utan även för hela vårt land.

Fru talman! Låt mig först försöka förklara varför vi i regeringen inte har ansett det meningsfullt att ange målsättningen för vår sysselsättningsoch arbetsmarknadspolitik genom att redovisa en siffra, en arbetslöshetssiffra på t.ex. 2 90 eller något annat. Det kan vara nödvändigt att ha en sådan när man gör vissa ekonomiska beräkningar, och därför är det självklart att långtidsutredningen redovisar ett procenttal för arbetslösheten. Arbetslöshetstalen i sig själva är däremot, vilket också Bengt Wittbom vet, en ganska dålig beskrivning av hur det står till på arbetsmarknaden. Man kan ha låga arbetslöshetstal men ändå ha en väldigt stor, dold arbetslöshet. Vi hade länge låga arbetslöshetstal, samtidigt som ett mycket stort antal kvinnor fick finna sig i att drabbas av arbetsmarknadens ”dragspelseffekt”. Det var kvinnor som i själva verket var dolt arbetslösa och som accepterade den rollen. De gör de inte i dag. Om man skall mäta utvecklingen på arbetsmarknaden måste man göra det genom att studera den på ett mer djupgående sätt och inte bara genom att utgå från en enda sifferuppgift. Som jag sade i mitt interpellationssvar är vår målsättning när det gäller arbetslösheten att komma fram till en situation där bara den arbetslöshet som är praktiskt omöjlig att komma åt finns kvar, nämligen den s.k. friktionsarbetslösheten, som uppstår därför att människor är på väg till eller från anställningar eller på väg ut som nya på arbetsmarknaden. Vidare vill jag säga att jag återigen vänder mig mot både det sätt att räkna och det sätt att redovisa som Bengt Wittbom och Ingvar Karlsson i Bengtsfors använder. Ingvar Karlsson sade att 285 000 människor är utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Ja, den siffran får man om man räknar in alla — Prot. 1985/86:28 dem som har sysselsättning genom våra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 15 november 1985 Men då inkluderar man i siffran människor som i åratal, i en del fall i ända upp till 20 års tid, har haft fast arbete ute på företag, men som har ett handikapp och för vilka staten därför går in och ger ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivaren. Det bidraget kan i vissa fall vara ganska stort — 100 96 om det är fråga om arbetsgivare inom statlig verksamhet — och i andra fall ganska litet, 25 90. Vi vet att arbetsmarknaden är hård för dem som har ett arbetshandikapp, att många arbetsgivare vägrar att ta på sig de merkostnader som kan uppstå när företaget anställer en rullstolsbunden eller synskadad person. Staten går då in och betalar en del av arbetsgivarens merkostnader, ibland hela merkostnaden. De människor det här gäller utför ett precis lika värdefullt arbete som någon riksdagsledamot. De har det arbetet år efter år. Jag tycker det är genant att dag efter dag behöva stå i denna kammare och tala om, att dessa människor inte är arbetslösa. De skall inte räknas som arbetslösa. Jag hade hoppats att vi någon gång skulle kunna få moderaterna att acceptera det synsättet. Det förvånar mig att Ingvar Karlsson som representant för centerpartiet nu sätter sig i samma båt som Bengt Wittbom. Vi har fortfarande problem på arbetsmarknaden. Det har vi sagt i regeringsdeklarationen, och jag har personligen sagt det många gånger under den här hösten. Det är speciellt två problem som oroar mig. Det första är långtidsarbetslösheten. Den har visserligen gått tillbaka under de senaste månaderna, men långsiktigt visar den en negativ utveckling. Det andra problemet är arbetslösheten bland ungdomar mellan 20 och 24 år. Beträffande dem resonerar vi om särskilda åtgärder, och vi försöker komma fram till förbättringar av de insatser som vi för närvarande gör. Det är inte så, Bengt Wittbom, att vi har några hemliga utredningar. Vi lägger inte några utredningar i byrålådorna. Vi har ett fortgående arbete inom regeringskansliet för att försöka förbättra de olika åtgärderna och för att komma åt inte minst de långtidsarbetslösas problem. För det har vi också dragit i gång en rad olika verksamheter — både praktiska försök och utredningar. Får jag innan min taletid strax är slut säga att det i tilläggsbudgeten inte finns något stort arbetsmarknadspolitiskt paket den här gången. Det är egentligen en bra beskrivning av hur vi bedömer arbetsmarknaden under vintern och våren. Vi räknar nämligen med att stora arbetsmarknadspolitiska insatser inte skall behövas, eftersom utvecklingen på den ordinarie arbetsmarknaden är bra. Jag trodde att Bengt Wittbom förstod att när den utvecklingen är så gynnsam som den är nu så behöver vi inga nya stora arbetsmarknadspolitiska paket.

Fru talman! Låt oss slå fast, arbetsmarknadsministern, att den interpellation som jag framställt har två syften. 111 Syftet med det första s.k. räknestycket är att redovisa en oroande utveckling, där fler och fler människor på ett eller annat sätt blir beroende av statens insatser för att klara sin försörjning under arbetslöshet. Syftet med det andra s.k. räknestycket i min interpellation är att redovisa att vi faktiskt har lika stora arbetsmarknadsproblem vad gäller öppen arbetslöshet och antal människor i arbetsmarknadspolitiska åtgärder på toppen av högkonjunkturen 1985 som vi hade när konjunkturen nådde ett bottenläge det utpräglade krisåret 1982. Detta är som sagt syftet med räknestyckena. Vi är överens om — det har vi moderater visat i vår budgetoch anslagshantering — att handikappade människor som har svårt att på normala villkor komma ut på arbetsmarknaden skall ha stöd och hjälp. Det är just därför vi många många gånger har föreslagit en reformering av lönebidragssystemet, så att systemet kan anpassas till enskilda människors problem och inte begränsas av vilka arbetsgivare man eventuellt söker jobb hos. Arbetsmarknadsministern väljer fortfarande att prata om hur det är nu och undviker att tala om hur det kommer att bli 1986 och 1987. Det finns många som har uttryckt sin mening i dessa frågor, och de är oroade över den ökande arbetslösheten. Enskilda människor som kommer att söka jobb de närmaste åren ställer sig frågan: Var skall jag jobba någonstans? Var skall jag finna jobb? Det gäller 20 000-30 000 människor varje år. De får inget svar av Anna-Greta Leijon. Jag tycker att det är beklämmande att Anna-Greta Leijon väljer att diskutera en avgränsad fråga för att undvika att behöva tala om de framtida problemen. Det förefaller nästan som om Anna-Greta Leijon är den enda av såväl ekonomer som politiker och andra involverade i arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiken som tror att vi inte kommer att få ökade problem under de närmaste åren, utan att vi kommer att klara det här. Inte ens Anna-Greta Leijons kollega finansministern tror det. Han har ju nu t.o.m. tagit tillbaka en del av de ljusa bilder som gavs under valrörelsen. Min fråga till Anna-Greta Leijon är: Inser inte arbetsmarknadsministern att arbetslösheten kommer att öka de närmaste två åren? Vad tänker ni göra för att hindra det? Och vad tänker ni göra för de 20 000-30 000 nya arbetssökande som vi kommer att ha varje år? Tala om för dem var och inom vilka sektorer de skall finna sina jobb!

Fru talman! Jag är, Anna-Greta Leijon, fullt medveten om det riktiga och nödvändiga i att de handikappade får jobb genom samhällets försorg. Men vad jag har konstaterat är att de står utanför den öppna arbetsmarknaden. Detta redovisas också i statistiken och är alltså ingen hemlighet. Jag hörde aldrig arbetsmarknadsministern någon gång under sin tid i opposition särskilt ingående förklara de skillnader som hon nu tar upp. Då var det ”pang på” — det här var de siffror som existerade, och de var de mest negativa som tänkas kunde. Jag tycker att det är synd att Anna-Greta Leijon vill sätta mig i något slags högerbur när jag hänvisar till dessa officiella siffror. Att en minister som gärna skulle vilja ha samarbete gör så är, fru talman, mycket beklagansvärt. Lågkonjunkturen är i antågande, men det tycks arbetsmarknadsministern — Prot. 1985/86:28 inte vara medveten om, och det är verkligen allvarligt. Som Bengt Wittbom 15 november 1985 sade far vår finansminister, som vill hålla lönerna nere, landochrikerut och ZH förklarar hur illa det är ställt här i Sverige. Facken är mycket förgrymmade på regeringen, och rosornas krig håller på att blomma ut igen. För arbetsmarknadsministern existerar inte den verkligheten. Men LO-ekonomernas rapport måste väl ändock göra Anna-Greta Leijon litet bekymrad — om hon nu inte vill tro på OECD-rapporten, som ju inte utarbetas i Helsingfors. Det är allvarligt att tillväxten i vårt land bara blir 0,5 70 nästa år medan den blir 3 96 i Västeuropa i övrigt. Det är många arbetstillfällen som kommer att gå förlorade här. Anledningen till detta är att vi inte har tillräcklig konkurrenskraft. Trots devalveringarna tappar vi marknadsandelar ute på världsmarknaden. Det gör att vi kan komma att hamna i ungefär samma situation som 1976, och det är allvarligt. Fru talman! Det är beklagansvärt att arbetsmarknadsministern inte tar litet mera seriöst på dessa frågor.

Fru talman! Låt mig först säga till Ingvar Karlsson i Bengtsfors att det inte är jag som har satt honom i någon högerbur. Jag beklagade många gånger under våren att en del av moderaternas förslag fick uppslutning från centern. Jag hoppas att den tiden är över. Tyvärr gör en del av Ingvar Karlssons inlägg i dag mig litet orolig för framtiden. De arbetshandikappade som har ett lönebidrag — och alltså får en del av lönen betald av staten — men som jobbar ute på den privata arbetsmarknaden tillhör också den öppna arbetsmarknaden. De har anställningstrygghet och lön, precis som alla andra på den öppna arbetsmarknaden. Det är inte så att de står utanför den öppna arbetsmarknaden, Ingvar Karlsson. Jag är helt övertygad om att vi tyvärr under mycket lång tid framöver kommer att få se de privata arbetsgivarna reagera precis som de gör i dag, dvs. säga nej till vissa arbetssökande. De säger i vissa fall nej till kvinnor, därför att de tycker att männen passar bättre. De säger väldigt ofta nej till människor som har ett arbetshandikapp. Om vi då menar allvar med att alla verkligen skall ha rätt till arbete, finns det i dag ingen annan väg än att samhället betalar en del av lönen. Vi vet att den enskilde arbetsgivaren ofta kan säga sig att det ur snävt företagsekonomisk synvinkel inte lönar sig att anställa personen i fråga, men att det skulle löna sig om man fick detta lilla bidrag från samhället. Från samhällets sida vet vi naturligtvis att varje människa som gör en insats i produktionen förbättrar det gemensamma samhällsresultatet. Det är därför som fler och fler människor helt riktigt blir beroende av staten för sitt arbete. Vi har målsättningen arbete åt alla och hävdar att det för gemenskapens skull i samhället är en bra målsättning, även om enskilda arbetsgivare av snävt företagsekonomiska skäl säger nej till vissa människor, framför allt till dem som har ett handikapp. Jag är helt övertygad om att denna utveckling kommer att fortgå och att det i framtiden kommer att vara många som på detta sätt är beroende av staten därför att staten betalar en liten del av deras lön. Tyvärr har vi inte en 113 arbetsmarknad där de privata arbetsgivarna alltid ställer upp på det sätt som man skulle önska. Vi har heller inte en kvotlagstiftning där vi påtvingar privata arbetsgivare vissa arbetssökande; vi tror inte att det är rätt väg att lösa problemen. Visst finns det en risk för att konjunkturen försämras, det har varken jag eller någon annan förnekat. Men frågan är: Finns det förutsättningar för oss att bemästra den utvecklingen på arbetsmarknaden? Jag är helt övertygad om att det finns sådana förutsättningar. Vi har ju i dag den situationen att vi har dragit ner de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ganska kraftigt. Därför har vi också utrymme för att möta konjunkturpåfrestningar inom arbetsmarknadspolitiken. Och vi har fortfarande en positiv utveckling på den öppna ordinarie arbetsmarknaden. OECD gör den prognosen att den svenska arbetslösheten från genomsnittet 1985 på 2 3/4 Jo kommer att ha ökat 1986 till 3 90. Jag tycker att det skulle vara sorgligt om vi fick den ökningen. Men vi måste konstatera att det är en mycket blygsam ökning som OECD tänker sig. Och jag tror faktiskt att vi med arbetsmarknadspolitiska och andra åtgärder har goda förutsättningar att kunna stå emot den försämringen. Vi kan för närvarande se av bedömningar att det råder en stor osäkerhet på många håll och kanter, en oro för vad som kan hända om vi inte klarar av avtalsrörelsen på ett bra sätt. Och visst finns det en oro för vad som kan hända på arbetsmarknaden om vi inte klarar av inflationen på ett bra sätt. Men det finns ingen anledning att måla i de oerhört braskande mörka färger som Ingvar Karlsson och Bengt Wittbom använder här. För närvarande är utvecklingen den, att arbetslösheten minskar. I oktober månad i år var arbetslösheten mycket klart mindre än i oktober månad 1984. Det var en kraftig minskning av arbetslösheten till 2,5 20. Och det finns ingenting som gör att vi kan känna någon omedelbar oro för en förändring av den utvecklingen. Men den socialdemokratiska regeringen har som alltid en mycket hög beredskap för att, om det skulle behövas, sätta in ytterligare åtgärder, däribland de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Vi vet sedan tidigare att detta i kombination med en ekonomisk politik förmår hålla sysselsättningen hög och arbetslösheten låg.

Fru talman! Jag tycker nästan att det börjar verka som om arbetsmarknadsministern inte riktigt kan hålla reda på vilken interpellation det är vi diskuterar. Det förefaller som om arbetsmarknadsministern är mer inriktad på att svara på den interpellation som hon lämnade ett meddelande om innan vi började den här interpellationsdebatten. Vi är överens om de handikappade, Anna-Greta Leijon! Och det är bra, det är en styrka för dem. Låt oss avföra det ämnet ur debatten. Men hur blir det för de 20 000-30 000 ”nya” människor som söker sig ut på arbetsmarknaden 1986, 1987, 1988 och 1989? De utsätts för risker — de risker som beskrivs i långtidsutredningen, framlagd 1984, och som har beskrivits i många centrala ekonomisk-politiska dokument som kommit från regeringskansliet. Det är det vi skall tala om och inte om vad arbetsmarknadsministern tror och vill, så länge arbetsmarknadsministern inte kan specificera vad Prot. 1985/86:28 regeringen tänker göra. 15 november 1985 Jag tar det som självklart att regeringen har en hög beredskap när detgäller. arbetsmarknadspolitiska åtgärder på kort tid, men det är inte det som diskussionen rör sig om. Den gäller: Vilken politik avser regeringen att föra för att vi skall kunna skapa ett tillräckligt antal nya jobb på den reguljära arbetsmarknaden under åren framöver? Den frågan får vi inget svar på. Anna-Greta Leijon säger att det vore sorgligt om det blev 3 76 öppen arbetslöshet som OECD förutspår. Det är naturligtvis ännu sorgligare om . det blir som konjunkturinstitutet säger, 3,2 7o. Och ännu sorgligare blir det om regeringen fortsätter att misslyckas med att nå de centrala ekonomiskpolitiska målen, nämligen att hålla nere lönekostnaderna och inflationen, om den misslyckas med att skydda konkurrenskraften så att förlusterna av marknadsandelar fortsätter och det hårda trycket på de små företagen består. Tror arbetsmarknadsministern att de många små företagen i Sverige, som skulle kunna anställa ett stort antal människor, kommer att göra det om ni fortsätter att föra den politik som ni har drivit i tre år? Ni har ökat avgiftsbelastningen för dem med 15 miljarder kronor. De har inte fått hjälp av några devalveringseffekter för att kompensera detta. Det är den politiken som Anna-Greta Leijon säger att regeringen skall fortsätta att föra. Det inger inget förtroende. Jag tror, fru talman, att det är som en välkänd europeisk socialdemokrat sade i tidskriften Tiden förra året när han skulle beskriva socialdemokratins problem på detta område. Han heter Fritz Scharpf. Han konstaterade: ”Vad som behövs är en trovärdig och intellektuellt sammanhängande socialdemokratisk idé om hur full sysselsättning skall kunna förverkligas i ett land som Sverige. Det verkar som om den svenska socialdemokratin har målat in sig i ett hörn.” Full sysselsättning är, sade han vidare, inte möjlig med den socialdemokratiska sysselsättningspolitiska strategi som skapades på 1950 och 1960-talen. Anna-Greta Leijon har inte redovisat någonting nytt i dag.

Fru talman! Jag får be Anna-Greta Leijon om ursäkt om jag var så vårdslös att jag sade ”utanför den ordinarie arbetsmarknaden”. Jag menade givetvis i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag har ingenting emot att man ger lönebidrag för handikappade människor. Vi har föreslagit detta, och jag tror att jag sade i mitt tidigare anförande att vi vill öka möjligheten för handikappade att få sysselsättning inom det enskilda näringslivet. Anna-Greta Leijons parti är välkommet att ställa upp på detta. Vi hade det bättre i oktober 1985 än i oktober 1984, sade arbetsmarknadsministern. Visst är det så enligt statistiken. Men det är inte det som är det intressanta just nu, utan frågan är vad som kommer att hända framöver. Och då har vi många orostecken, många varningar utifrån och inom landet. Socialdemokraterna brukar ju tro på LO, men nu tycks arbetsmarknadsministern avfärda LO-ekonomernas varningssignaler som om de sitter i högerburen. De har nämligen kritiska synpunkter på regeringens politik. 115 Och så fort någon säger att ”vi är inte överens med er om den politik som ni för” hamnar man i högerburen. Det är beklagligt med detta blocktänkande. Den hand som arbetsmarknadsministern sträckte ut visade sig vara en armbåge. Vi behöver samla oss för att komma till rätta med de problem vi har. Men det ser inte ut som om arbetsmarknadsministern har något intresse av att föra en sådan politik att det kan bli större samförstånd. Jag sade tidigare att vi borde sänka arbetsgivaravgiften med 5 procentenheter för egenföretagare och för de 15 först anställda i varje företag. Det är en av våra idéer. Vi vill slopa beskattning av i företaget arbetande kapital, anpassa arbetslagstiftningen efter företagets situation. Vi vill ha enklare regler vid nyföretagande och föreslår att det skall vara möjligt att skattefritt spara till det egna kapitalet vid nystartade företag. Detta är några idéer, men tyvärr ställer socialdemokraterna aldrig upp. De har inget intresse av att på något sätt försöka komma överens med oss, utan de bara tutar och kör.

Fru talman! Låt mig säga några saker nu innan debatten avslutas. Först till Bengt Wittbom: Man skall inte förakta gammal beprövad politik om den har visat sig ge goda resultat. Den kombination av ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik och näringspolitik som vi har prövat i det här landet har verkligen gett mycket goda resultat jämfört med vad som har uppnåtts i omvärlden. I många av de länder i Europa som har hög arbetslöshet i dag har man valt helt andra linjer. Stark åtstramning av budgetunderskotten har lett till högre arbetslöshet. I vissa fall har en lössläppt politik lett till svåra ekonomiska problem. Men vi för inte den politik vi förde på 1960-talet, det vet Bengt Wittbom. Den stora expansionen av den offentliga sektorn, som vi då hade behov av och möjligheter att genomföra, pågår inte i dag, och vi klarar ändå att fortsätta att öka sysselsättningen. Låt mig sedan säga att det naturligtvis inte är helt ointressant vad som händer i dag. Att arbetslösheten i oktober är 2,5 96 är inte helt ointressant. Det är inte många månader sedan många — precis som ni gör nu — förutspådde att i oktober månad skulle den stora lågkonjunkturen redan ha börjat. Den har inte gjort det. Många av de prognoser vi gjorde då har fått revideras i en positivare riktning. Jag vill sedan kort försöka förklara vad vi är oense om och vad vi är ense om med LO-ekonomerna. Vi är — precis som LO-ekonomerna — från regeringens sida mycket angelägna om att ha höga investeringar. Vi vet att det är en väg till sysselsättning. I år ökar investeringarna mycket. Nästa år minskar de, enligt prognoserna, och det är en av de saker vi just nu i budgetarbetet försöker förhindra. LO-ekonomerna vill också ha ökade investeringar, och de säger att en sak som hindrar de ökade investeringarna är att vi har så hög realränta i Sverige. Hur skall man nu få ner den höga realräntan? Där har LO-ekonomerna en uppfattning som regeringen inte delar. De vill nämligen att vi skall gå ut och låna pengar utomlands i stället för att låna på den svenska marknaden. Vitror att det är en mycket kortsiktig politik som skulle få stora negativa effekter, kanske inte under det närmaste året men under åren framöver. På den punkten har regeringen en annan uppfattning än LO-ekonomerna. I övrigt är regeringen nog i många stycken betydligt mer ense med dem än vad vi som har diskuterat här i dag är med varandra.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som suppleant i jordbruksutskottet under Grethe Lundblads ledighet anmält hennes ersättare Emmanuel Morfiadakis.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser att låta företa en översyn av jordförvärvslagen, främst i syfte att förbättra förutsättningarna för förvärv av mindre jordbruksfastigheter. Strukturutredningen för jordoch skogsbruk har i sitt betänkande föreslagit vissa ändringar i jordförvärvslagen, bl.a. vad gäller ägooch ägarförhållanden. Liknande frågor behandlas för närvarande av den s.k. dödsboutredningen, som beräknas lämna sitt betänkande om några månader. Mot denna bakgrund och med hänsyn till de erfarenheter som föreligger av lagens tillämpning bör behovet av en översyn av jordförvärvslagen övervägas.

Herr talman! Jag ber först att få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Det är ett svar som inte säger vidare mycket om vilken viljeinriktning regeringen har i fråga om jordförvärvslagen. Alltsedan 1982 har jag årligen väckt motioner i riksdagen med krav på översyn av jordförvärvslagen, med syfte främst att öka förutsättningarna för förvärv för att driva vidare fastigheter som lantbruksnämnden inte ser som bärkraftiga eller utvecklingsbara. Jag har haft ett växande antal medmotionärer, och bakom årets motion står 13 partivänner jämte mig. Var och en av oss representerar sitt län, och det är erfarenheterna från våra resp. län som gjort att vi velat förändra och förbättra jordförvärvslagen. En av våra utgångspunkter är vikten av att ha en levande landsbygd med tillräckligt stor befolkning för trivsel och gemenskap samt för underlag för samhällsservice såsom skolor, kommunikationer och mycket annat. Därför fordras att man verkar för att så många som möjligt kan bo på landsbygden. På landsbygden behövs både heltidsoch deltidsjordbrukare samt människor som bor där och ägnar sig åt annat arbete i bygden eller pendlar till större eller mindre tätorter. Endast med en sådan struktur på landsbygden kan tillräckligt stort befolkningsunderlag behållas eller uppnås. De s.k. bärkraftiga jordbruken är grunden för vår livsmedelsproduktion. Men vid sidan av dessa måste det även i framtiden få finnas mindre enheter, såsom deltidsoch kombinationsjordbruk, och över huvud taget jordbruk som inte lantbruksnämnden — men väl berörd jordbrukarfamilj — tror på och vill driva som självständig enhet. Svensk landsbygd har alltid haft en sådan struktur. Även om rationaliseringspolitiken alltsedan 1940-talet gått ut på att skapa bärkraftiga enheter, är alltjämt majoriteten av landets drygt 100 000 jordbrukare att betrakta som deltidseller kombinationsjordbrukare, eftersom majoriteten av jordbrukarfamiljerna tar en avsevärd del av sin inkomst från annan verksamhet än den gård de driver. 1979 års jordförvärvslag innebar viktiga förbättringar på flera områden. Den var ett resultat av de behov som förelåg under 1970-talet med bl.a. en oroande prisutveckling på jordbruksfastigheter och nedläggning av odlad jord. Många fäste stora förhoppningar vid den nya jordförvärvslagen, där regionalpolitiska hänsyn fastslås. Man räknade med att den skulle göra det avsevärt lättare att förvärva mindre jordbruk än tidigare lag. Erfarenheterna visar att så knappast blivit fallet. Lantbruksnämnderna synes ha fortsatt att tillämpa ungefär samma praxis som tidigare. Vissa menar att tillämpningen av den nya lagen blivit fel jämfört med syftet, andra att lagen måste ändras eller kompletteras. Uppenbart är att förhållandena har ändrats och att en utvärdering och översyn av jordförvärvslagen måste göras. Jag har nämnt vikten av en levande och livskraftig landsbygd och nödvändigheten att därför inte ensidigt driva storleksrationaliseringen och kravet på heltidsjordbruk. Andra skäl för att underlätta förvärv och innehav av mindre jordbruk är självfallet att man därigenom tillgodoser många familjers önskemål som etablerat sig på landsbygden, liksom man uppfyller många säljares önskemål som hoppas att gården skall drivas vidare som fristående fastighet. Även olika önskemål om alternativa odlingsformer och = Prot. 1985/86:30 en mer miljöriktig jordbruksdrift och etiskt försvarbar djurhållning kan i viss 19 november 1985 mån tillgodoses genom att små gårdar får drivas vidare. Klart är att det över hela landet finns en växande opinion för att underlätta förvärv även av mindre gårdar. Speciellt strukturutredningen bidrog till denna opinion. Den utredningen föreslog ju en rad olika åtgärder som skulle påskynda sammanslagningen av fastigheter och ytterligare minska den enskildes bestämmanderätt. Förre jordbruksministern Anders Dahlgren rådde för ett och ett halvt år sedan sin efterträdare att kasta förslagen i papperskorgen. I januari i år väckte jag tillsammans med en medmotionär en motion med krav på riksdagens avståndstagande från strukturutredningens förslag. Tyvärr ser jag nu i interpellationssvaret att jordbruksministern hänvisar just till strukturutredningen och att han mot denna bakgrund kan överväga behovet av en översyn av jordförvärvslagen. Jag vill fråga jordbruksministern om han avser att arbeta för att strukturutredningens av de flesta förkastade förslag skall inarbetas i jordförvärvslagen. Jag hoppas verkligen att så inte är fallet. Att det även finns ett brett politiskt intresse för att göra en översyn av jordförvärvslagen visar bl.a. intervjuer i tidningen Land i augusti i år, där samtliga partiers ledande företrädare i jordbruksfrågor uttalade sig för en översyn ungefär enligt de riktlinjer som jag tillsammans med medmotionärer har begärt under flera år. Den ende som inte uttalade sig för en översyn var socialdemokraternas representant. Det borde alltså finnas förutsättningar för en bred enighet i denna viktiga fråga, om bara också socialdemokraterna ställer upp. En sak som ofta har kritiserats är prisprövningen. Det finns flera exempel där lantbruksnämnden endast har godkänt ett pris som ligger långt under vad säljaren sett som rimligt med hänsyn till efterfrågan och till de ansträngningar och ekonomiska satsningar han under ett ofta strävsamt liv lagt ned på sin fastighet. Det finns därför starka skäl att en utvärdering görs även av prisprövningsreglerna liksom en bedömning av i vad mån det är erforderligt att behålla dem i framtiden. Vad gäller förvärvsrätten bör en avvägning ske mellan behovet av att bilda eller förstärka s.k. bärkraftiga jordbruk och vikten av att behålla en mindre enhet och tillgodose ett allmänt landsbygdsintresse — även i fråga om befolkningsunderlag — och intressena hos såväl säljaren som den som önskar förvärva och bosätta sig på fastigheten. Herr talman! Jordförvärvslagen och dess tillämpning innebär en svår avvägning mellan olika intressen och önskemål. Dessutom är tillämpningen av jordförvärvslagen väldigt betydelsefull för landsbygdens framtid. Det vore därför värdefullt med en bred politisk enighet om dessa svåra frågor. Tyvärr är interpellationssvaret föga förpliktigande. Det talas endast om att behovet av en översyn av jordförvärvslagen bör övervägas. Något svar på min fråga, om översynen skall göras och om den bör leda till förbättrade förutsättningar för förvärv av mindre jordbruksfastigheter, har jag tyvärr inte fått.

Herr talman! Jag skall nu redovisa några synpunkter på jordförvärvslagen. Men jag vill först betona min principiella syn på att jordbruksnäringen liksom andra näringar skall ha så goda möjligheter som möjligt till lönsam verksamhet. Jordbruket skall grundas på enskilt ägande och enskild företagsamhet. Jordförvärvslagen har tillkommit för att förbättra strukturrationaliseringen inom näringen. Uppfattningen har då varit att större jordbruksenheter leder till bättre effektivitet och därigenom i slutändan till billigare livsmedel samt dessutom ger bättre försörjning för dem som jobbar inom näringen. Utvecklingen inom näringen ger nu skäl att ifrågasätta jordförvärvslagen, delvis mot bakgrund av den tillämpning som lagen fått genom lantbruksnämnderna, men det finns också skäl att anlägga principiella synpunkter på själva lagen. Vi har nu, herr talman, en stor överskottsproduktion av livsmedel, bl.a. kanske som följd av de större enheterna. Den här överproduktionen är ett bekymmer för både producenterna och konsumenterna. De stora enheterna och kompletteringsköpen har medfört att många ägare till större fastigheter har blivit hårt skuldsatta. Målet att skaffa bärkraftiga enheter som skulle kunna klara familjernas försörjning har inte alltid kunnat uppnås. Många jordbrukare — också sådana som har större enheter — tvingas att ha förvärvsarbete vid sidan av jordbruket. Det är värt att observera att en stor del av jordbrukarnas inkomster även för större enheter kommer från arbete utanför jordbruket. Jag vill, herr talman, i det här sammanhanget särskilt ta upp rationaliseringens följder för glesbygden, och jag tänker då speciellt på det som vi brukar kalla mellanbygd och skogsbygd, alltså områden som ligger utanför de intensiva jordbruksområdena och där förhållandena delvis är annorlunda och trycket på jordbruksmarken särskilt stort. Jag känner till de här frågorna rätt bra genom tidigare arbetsuppgifter i glesbygd. Rationaliseringen har medfört att mangårdsbyggnaderna har styckats av och att jorden och skogen lagts till kanske en gård i varje by. De avstyckade bostäderna har blivit sommarbostäder, och avfolkningen har gått mycket snabbt. Om en del av dessa enheter hade fått vara kvar och finna nya ägare, hade säkert många fler bott kvar på landsbygden, brukat jorden som deltidssysselsättning och sedan haft ett förvärvsarbete. Det hade betytt mycket för att hålla landskapet öppet och för att hålla liv i bygderna. Överskottet av jordbruksprodukter torde inte heller ha blivit så stort, eftersom det rör sig om begränsade arealer och begränsad avkastning. Många hade kanske också specialiserat sig på udda verksamheter — mångfalden inom jordbruket hade blivit större. Det här gäller Norrland men också stora delar av Svealand och Götaland, där pendelavstånden många gånger är kortare. Folkpartiet har i en partimotion begärt en översyn av jordförvärvslagen, delvis för att underlätta nyetableringar av deltidsoch kombinationsjordbruk. Vi har också begärt en översyn av prisklausulerna. Jag tycker, herr talman, att det är bra att jordbruksministern i dag redovisar att han vill överväga en översyn av jordförvärvslagen. Menisvaret = Prot. 1985/86:30 framgår inte hur jordbruksministern ser principiellt på dessa frågor. 19 november 1985 Menar jordbruksministern att lagen skall mjukas upp? Menar jordbruksministern att prisprövningen skall förändras och släktförvärven underlättas? Kommer det att bli lättare för deltidsjordbruken? Menar jordbruksministern kanske att lagen skall skärpas? Jag förmodar att jordbruksministern har funderat på direktiven. Jag tror att många är intresserade av jordbruksministerns principiella syn på de viktiga frågor som har tagits upp i interpellationen och som jag hoppas att vi får belysta ytterligare senare i debatten.

Herr talman! Uppriktigt sagt är jag inte helt säker på vad jordbruksministerns svar innebar. Var det ett löfte om utredning eller inte? Om det trots allt blir en utredning — den mest välvilliga tolkningen — gläder det naturligtvis oss moderater. Det har skrivits många motioner på detta tema under de senaste åren. Vi har försökt påvisa hur angeläget det är att vi får en ändring till stånd. Många människors öde har avgjorts på ett olyckligt sätt vid tillämpningen av den nu gällande lagen. Jag blir något betänksam när jordbruksministern som ett skäl för sina överväganden åberopar strukturutredningen. En översyn med den rörelseriktning som strukturutredningen angav skulle för jordbruksministerns del vara att hoppa ur askan i elden. Det skulle ju egentligen innebära mer förmynderi och ytterligare elände för enskilda människor. Det är sannerligen inte vad vi nu längtar efter. Vi längtar efter litet sunt förnuft i dessa frågor, och det var kanske inte strukturutredningens starka sida. I den utredningen fick i stället regleringsivrare utlopp för sitt nit. Jag utgår nu från att jordbruksministern, när han här åberopar strukturutredningen, anför denna utredning som ett varnande exempel och nämner den därför att utredningens förslag går stick i stäv mot den politik och de direktiv som jordbruksministern så småningom tänker presentera. Vad vi åstundar med en ny översyn är att främja svensk landsbygd genom att medge mer deltidsbrukande. Vi vill ha en återgång till vad som gällde före 1979 beträffande släktförvärv. Vi vill att prisprövningen skall avskaffas. Jag skall inte utveckla dessa synpunkter mera vid detta tillfälle, då jag tycker att de kanske inte hör till saken, men vi är mycket angelägna om att översynen av jordförvärvslagen kommer till stånd. Det förhållandet att också dödsboutredningens förslag skall fogas till utredningsunderlaget gör mig litet betänksam, och det av ett enda skäl: Det dröjer ytterligare någon månad eller ett halvår, om det vill sig illa ett år, innan utredningen kan börja arbeta. För varje månad som går kommer det fram nya exempel på olyckor till följd av tillämpningen av nuvarande lag. För den skull tycker vi att åberopandet av dödsboutredningen inte var så lyckat. Den svenska jordförvärvslagstiftningen är helt enkelt så dålig att det inte får flyta mer vatten under broarna innan vi rättar till missförhållandena. Jag upprepar vad Ernestam nyss sade: Om jordbruksministern vill lugna svensk landsbygdsbefolkning kan han verkligen göra det genom att redan nu, om än i allmänna formuleringar, berätta litet om i vilken riktning direktiven 133 kommer att skrivas. Vi längtar så innerligt efter detta. Jordbruksministern skulle bli ”dagens man” i Sverige om han dels lovade en ny utredning, dels lyfte på locket och talade om vad han avser att göra. Helst skulle han också försäkra oss om att utredningen kommer att arbeta någorlunda snabbt. Efter att ha uttalat den förhoppningen har jag inte för avsikt att delta mer i överläggningen.

Herr talman! Jag har med förundran tagit del av jordbruksministerns svar. Det förefaller som om regeringen och statsrådet har avvikit från ett tidigare ställningstagande. Jag har nämligen läst i tidningar att statssekreterare Ulf Lönnqvist har sagt att det skall bli en utredning om jordförvärvslagen. Riksdagens utredningstjänst har vidare frågat statsrådets eget departement om detta och fått svaret att statsrådet, åtminstone vid sittningar med journalister, har sagt att det skall bli en utredning. Då frågar man sig naturligtvis, herr talman, vad statsrådet menar när han säger följande i svaret: ”- — — bör behovet av en översyn av jordförvärvslagen övervägas”. Jag frågar i likhet med Arne Andersson i Ljung, i vars anförande jag helt instämmer, i vilken riktning man kommer att arbeta vid en eventuell prövning och vid överväganden och så småningom förslag. Men den första frågan måste dock vara: Blir det en utredning eller inte? Om det inte blir någon, så innebär det att statsrådet eller regeringen i dess helhet har kommit att avvika från tidigare ställningstagande. Det är naturligtvis mycket illavarslande att statsrådet Svante Lundkvist här tar upp strukturutredningen och dess betänkande, ett betänkande som mer än något annat har fått landsbygdens folk och jordbrukarna som yrkeskår att kraftigt reagera. Vi moderater har från början sagt nej till praktiskt taget allt som hänför sig till den röda tråd som varit så påfallande i utredningen, och vår företrädare i utredningen har, till skillnad från andra ledamöter i utredningen, reserverat sig. Det finns mycket att föreslå beträffande en kommande utredning, som vi nu hoppas på. Med den knappa taletid som vi ledamöter numera har till vårt förfogande i interpellationsdebatter kan inte allt föras fram här, men det skulle vara intressant att veta om inte Sveriges jordbruksminister Svante Lundkvist har funderat över hur landsbygden så småningom skall se ut. Har jordbruksministern funderat över om det skall finnas så pass många människor kvar i jordbruket att den infrastruktur som man talar om och som finns på de flesta håll i landet kan överleva? Med en jordbrukspolitik som baserar sig på jordförvärvslagens regler om strukturrationalisering kommer nämligen en större del av de nuvarande jordbruksenheterna att försvinna. De kommer att sammanläggas med större enheter. Man talar om att på det sättet skapa bärkraftiga jordbruk, men följden har i stor utsträckning blivit att man skapat konkursmässiga jordbruksfastigheter. Vi har kunnat iaktta en starkt växande opinion. Statsrådet har kanske tagit del av vad en partikamrat från Värmland sade under sin tid som riksdagsledamot, när han bokstavligen slog larm om den utarmning som sker och som han kunde iaktta i åtminstone västra Värmland. En socialdemokratisk riksdags man slog alltså larm om hur jordförvärvslagen skapar en döende landsbygd. Prot. 1985/86:30 Det har här i kammaren flera gånger framhållits att man överväger 19 november 1985 ändringar, och något har väl också utskottets majoritet glidit i somjagoch —— — också landsbygdens folk ser det, rätt riktning. Men vi har ännu icke fått ta del av ett ställningstagande där man klart och tydligt anger att människorna själva skall få lov att avgöra om det finns en möjlighet att leva, bo och verka på en jordbruksfastighet. Man vill i stor utsträckning — det är opinionens klara och tydliga signaler — låta bärkraften avgöras av människorna själva, inte av de tjänstemän som på lantbruksnämnderna gör sitt bästa för att tolka jordförvärvslagen så restriktivt som möjligt, vilket har lett till en mängd överklaganden. Dess värre tycks inte regeringen ha förstått att vi nu står inför nödvändigheten av att förändra denna lagstiftning så, att landsbygden har en framtid. Och framtid kan landsbygden ges endast under förutsättning att människor bor där, människor som inte alltid behöver leva enbart på jordbruk, utan jordbruket måste kunna få bli en deltidssysselsättning i kombination med annan förvärvsverksamhet.

Herr talman! Vi har en svår arbetslöshet här i Sverige. Den gör sig särskilt gällande i glesbygderna och i mellanbygderna. Det är nödvändigt att vi försöker skapa arbetsmöjligheter i de bygder som är mest utsatta, så att människorna där kan få en utkomst på ett eller annat sätt. Det är då också mycket viktigt hur jordförvärvslagen tillämpas för att man skall få en så levande bygd som möjligt. När det gäller kombinationssysselsättningar vill jag säga att det är svårt att få ett heltidsarbete i glesbygden. Avstånden är långa och det är många förhållanden som inte passar in. Sedan lång tid tillbaka har människorna i glesbygden fått finna sig i att ta olika arbeten — man har försökt klara sig fram och försörja sig själv och sin familj. Jordbruk och skogsbruk är basnäringarna, som de allra flesta utgår ifrån och försöker kombinera med ett annat arbete. Det kan vara en liten rörelse av annat slag eller en viss deltidssysselsättning. Det kan innebära nästan vad som helst, men det krävs att man får ha ett litet jordbruk att utgå ifrån. Om man kan ordna det så skulle fler kunna få utkomst, och servicen skulle bli mycket bättre. Det är viktigt från såväl regionalpolitisk som glesbygdspolitisk synpunkt att vi gör klart för oss från början att dessa bygder måste bestå. Glesbygdsdelegationen har jobbat mycket med dessa frågor. Låt mig få säga att den jordförvärvslag som vi för närvarande har egentligen tillåter ganska mycket, om den i olika sammanhang tillämpas på ett sådant sätt att det gynnar glesbygden och dem som har ett positivt intresse för att leva och bo där och därmed skapa möjligheter för bygden. Erfarenheten visar att det är väldigt stor skillnad på hur olika lantbruksnämnder tolkar lagen, och det är därför nödvändigt med en översyn, så att man får klarare regler. Jordbruksministern är mycket försiktig i sitt svar. Flera talare har sagt här att jordbruksministern borde ha varit mer positiv. Jag var själv med i Umeå för i dag 14 dagar sedan, då Svante Lundkvist direkt uttalade att det skulle bli en översyn. Jag hoppas att han ger det beskedet också här i den replik som 135 han väl kommer upp senare. Jag tror att vi måste se det som nödvändigt med en översyn. När det gäller strukturutredningen har det sagts att man bara skall kasta den i papperskorgen. Jag tycker emellertid att vi skall läsa den ordentligt och se vad som kan vara bra i den och vad som är dåligt. Det gäller alltså det som är bra och som man från olika partiers sida kan komma överens om, och det bör man kunna ta. Jordbruksministern sade för 14 dagar sedan att det är bra om vi kan få en så bred uppslutning som möjligt kring åtgärder som ger ett gott resultat. Det resonemanget har jag instämt i, för det är riktigt. Men har man den inställningen, skall man också se till att man tar itu med sådant som kan öka möjligheterna för de människor som bor på en ort och som arbetar och söker sin utkomst där. I strukturutredningen fanns ju en del saker — jag avser t.ex. bättre avdragsregler vid försäljning av skog och vissa förbättringar som då skulle kunna åstadkommas — som syftade till att skogen skulle komma i aktiva människors händer. Vidare fanns där också tanken på en höjning av det skattefria beloppet i fråga om realisationsvinstbeskattningen, och det är också en bra sak. Dessutom gäller det möjligheten för en säljare av en fastighet att få vara kvar på denna och jaga där, även efter överlåtelsen av fastigheten. Det är ytterligare en sak som det kunde vara bra att överväga. Många människor har litet markskifte i skogen just för jaktens skull. Men sedan kanske det inte blir vare sig liv eller rörelse i övrigt på fastigheten. Det kanske inte heller blir någon skötsel och avverkning av skogen i fråga, och sådant är ju inte bra. Med andra ord: Vi behöver få en översyn av jordförvärvslagen. Det behöver alltså tydligare och säkrare sägas ifrån att de människor som vill bo på en viss ort skall få större möjligheter att göra det. Det är nödvändigt för orterna i fråga och även för samhället i dess helhet. Jag tolkar jordbruksministern så, att han är villig att jobba med dessa frågor och att lägga fram förslag i nämnda riktning. Sedan får vi försöka göra det bästa möjliga av situationen. Jag varnar dock för det rena tvång som fanns medi strukturutredningen. Sådant mår ingen bra av, och det skall vi inte ta.

Herr talman! Jag må då säga att det var en hård dom som de tre borgerliga partiernas talesmän fällde över den jordförvärvslag som vi fick så sent som 1979, på förslag av den dåvarande borgerliga regeringen. Jag menar för min del att det — detta sade även Bertil Jonasson — naturligtvis också finns en hel del möjligheter att åstadkomma förändringar i samband med en översyn av tillämpningen av lagen. En jordförvärvslag skall vara till stöd för dem som aktivt brukar jorden. Jag har föreställt mig att vi fortfarande har den inriktningen beträffande jordbrukspolitiken att vi vill stödja familjejordbruket. Enligt min åsikt måste det också i fortsättningen finnas en jordförvärvslag. När jag hörde några talare här fick jag närmast ett intryck av att jordförvärvslagen helt skulle avskaffas. Men jag menar alltså att det måste finnas en jordförvärvslag som bl.a. gör det möjligt för den som vill bli heltidsjordbrukare — om jag får använda det uttrycket — och som för närvarande befinner sig i den situationen att han tvingas arrendera, på = Prot. 1985/86:30 kanske bara ett år och genom muntlig överenskommelse, att över huvud 19 november 1985 taget driva ett jordbruk som har ett sådant underlag att han får sin försörjning. Det skall finnas en möjlighet för den sortens jordbrukare att göra en sådan komplettering att det blir ett familjejordbruk som är bärkraftigt. Detta är den ena sidan av saken. Sedan vet vi att det här landet har en sådan struktur att vi, om vi vill — och det vill vi — försöka skapa försörjningsmöjligheter inte minst ute i glesbygden, också måste räkna med att man får lov att tillgripa kombinationer av olika typer av sysselsättningar i de fall frågan om jord-skog kommer in i bilden. Det kan gälla både jordbruk och andra möjligheter till sysselsättning. När Bertil Jonasson och jag var på glesbygdskonferens i Umeå hade jag en känsla av att vi var ganska överens om att det här fanns problem som vi måste angripa om vi skulle kunna klara glesbygden i dessa sammanhang. Ett av problemen var utboägandet och det passiva ägandet, som man från glesbygdsdelegationens sida sade var det största hindret för att människor i glesbygden skulle kunna få den möjlighet de vill ha att utnyttja jordoch skogsbruk som en försörjningskälla.

Om man nu inte i alla avseenden lade fram förslag som man i dag är beredd att omsätta i praktiken, så återstår problemen. Jag skulle vilja varna dem som nu talar illa om tankegångarna bakom direktiven till strukturutredningen för att sopa dessa problem under mattan. Om vi vill göra någonting för glesbygden får vi sannerligen också fundera över hur vi skall ta itu med de problem som man tidigare var överens om att redovisa i direktiven till denna utredning. Martin Olsson sade att vi står inför många svåra avvägningsproblem, och det är sannerligen så. Här har också nämnts prisprövningen. Jag vill på den punkten säga att jag inte vill medverka till en utveckling som leder till spekulation i jordbruksfastigheter, vilket alltså skulle innebära att de som verkligen skall bruka jorden får bekymmer med att komma över fastigheter till priser som innebär lönsamhet, så att det hela går runt. Min uppfattning är att det finns anledning att se över jordförvärvslagen. Det gäller i första hand tillämpningen av lagen, men det gäller också i vilken mån lagstiftningen behöver ändras på någon punkt. Med detta hoppas jag att jag har kunnat något bidra till att det skapas en debatt som kan föras mera mot bakgrund av de realiteter som vi måste försöka komma till rätta med. Förhoppningsvis kan denna debatt sluta — jag vidhåller att det är viktigt i dessa frågor — i en bred enighet, eftersom vi här berör problem som är utomordentligt besvärliga och bekymmersamma.

Herr talman! Först vill jag tacka de många som har yttrat sig i denna debatt i anledning av den interpellation som jag har framställt och det svar som jag har fått. Det är glädjande att så många vill yttra sig och att praktiskt taget allt 137 som har sagts i stort sett överensstämmer med vad jag har krävt här i riksdagen i flera års tid och som jag i koncentrat har angett i interpellationen och i mitt tack för interpellationssvaret. Om jordbruksministern anser att detta är en hård dom över jordförvärvslagen må det vara hans sak. Jag sade i min kommentar att 1979 års jordförvärvslag var ett resultat av den situation som förelåg och de erfarenheter man hade i slutet av 1970-talet. Förhållandena har nu ändrats, och lagen behöver ses över, t.ex. vad gäller rätten att förvärva mindre jordbruksfastigheter. När man väcker motioner blir det många gånger ingen respons, åtminstone inte långt utanför detta hus. Inga av de motioner jag har väckt under 15 riksdagsår har gett sådan respons som just motionerna i detta ärende. Människor har gått runt i sina bygder och samlat namn på listor där det står: Vi stöder Martin Olssons m.fl. motion om krav på översyn av jordförvärvslagen. Jag tror att det är viktigt att vi politiker försöker kanalisera opinioner, även opinioner från de små på landsbygden, från dem som inte tidigare varit så högljudda och inte direkt haft några företrädare. Strukturutredningen gjorde att de blev mera högljudda och att opinionerna växte. Man inser nu att småjordbruken skall ha en framtid. Strukturutredningen hinner jag inte kommentera; jag kanske kan återkomma till den i nästa anförande. Det är inte bara i vårt land som den här frågan diskuteras. I radions jordbruksprogram har sagts att ändringar redan införts i vårt södra grannland Danmark, men enligt uppgifter jag nyss har erhållit från utredningstjänsten heter det nu att en ny lantbrukslov är under förberedande i Danmark. De nya lagreglerna kommer att innebära vissa förenklingar av jordbruksförvärvsreglerna, exempelvis när det gäller rätten att förvärva mindre egendomar. Danmark ligger alltså före Sverige. Jag hoppas att vi följer Danmark. Jag vill nu fråga jordbruksministern, med anledning av att formuleringen är litet vag i interpellationssvaret: Kommer det verkligen att tillsättas en utredning, och när kommer den i så fall att tillsättas? Kommer utredningen och direktiven att tillgodose de krav som jag tagit upp i min interpellation?

Herr talman! Svensk landsbygd har haft en mycket bekymmersam befolkningsutveckling under många år. Därför är det viktigt, även om vi nu är sent ute, att studera vilka möjligheter vi har att motverka denna negativa utveckling. Jag skall säga några ord om en sak som ligger litet utanför frågan om deltidsjordbruket. En hembygdsförening — det är det finaste som finns på landsbygden, dessa föreningar aktiverar människorna — ville ta över en liten bergsmansgård med några hektar skog i min hembygd. Man ville visa kolmilning, äldre jordbruk osv. Men enligt lantbruksnämndens regler gick inte detta, för gården skulle läggas samman med en granngård. Till slut fick man jordbiten, men det var efter två tre års kamp, där regeringen i och för sig i slutskedet gjorde en god insats. Men detta visar att tillämpningen av lagen inte är rimlig. Det är så, jordbruksministern, att en lag som får de följder som jordförvärvslagen får behöver ses över, den behöver omarbetas. Det gäller — Prot. 1985/86:30 oavsett när den har beslutats av riksdagen. Riksdagen måste på nytt ta 19 november 1985 ställning till dessa frågor. RSS SE Nu har jag lyssnat på jordbruksministern och kommit fram till att det han möjligen är intresserad avi detta fall är att göra en översyn av tillämpningsföreskrifterna. Han har ingående talat om strukturutredningen. Men den genomgripande genomgång av jordförvärvslagen som jag tror är nödvändig har vi inte hört så mycket om. Jordbruksministern tog upp frågan om spekulation i jordbruksfastigheter. Jag nämnde också områden med intensivt jordbruk där det kan finnas speciella behov. Men tror verkligen jordbruksministern att det kan bli en omfattande spekulation i mindre jordbruksfastigheter i glesbygd och mellanbygd i Norrland, i Värmlands inland och i Örebro läns inland? Det är inte fråga om några spekulationsaffärer där, utan i stället gäller det rimliga affärsöverenskommelser som kan komma till stånd. Då är det viktigt att få bofasta människor kvar på de små enheterna, människor som delvis kan försörja sig på jordbruket och genom pendling till andra områden kan klara sin försörjning. Därigenom får man människor kvar också i glesbygden.
Herr talman! Jag vill gärna göra klart, för att det inte skall finnas något tvivel på den punkten, att också vi moderater anser att det behövs en jordförvärvslag i fortsättningen. Men vi var redan när det begav sig tveksamma till den utformning lagen fick, och följaktligen avgav vi reservation på tre punkter. Jag vill alltså inte säga att vi stått fadder för jordförvärvslagen, så som den nu ser ut. Vi anmälde som sagt redan när det begav sig att lagen inte motsvarade våra önskemål. Det är självklart, som det har sagts i debatten, att vi har lärt oss en del under tiden. Vi skrev t.ex. ingenting om deltidsbrukandets betydelse. Vi förutsåg inte att det kunde ha sådan betydelse för att hela Sverige så långt det nu är möjligt skall kunna vara befolkat. Jag delar den nyss framförda uppfattningen att det inte kan uppstå någon vidare spekulation på mindre jordbruksfastigheter, om vi bibehåller skyldigheten för ägaren att bruka sin egendom. Det är nog inte så lockande att vi behöver befara spekulation, Svante Lundkvist. För den skull vill jag närmast vädja om att vi skall få en utredning som inte utesluter möjligheterna till en sådan liberalisering som hela Jordbrukssverige är praktiskt taget enigt om. Vad sedan gäller den här nämnda strukturutredningen har jag ingen invändning när det gäller de punkter som Bertil Jonasson lyckades mobilisera såsom varande inte alltför dåliga. Men det ter sig närmast märkligt att man skall plocka ut två små bitar ur allt annat elände, som egentligen enbart kommer att innebära nya pålagor och nya bestämmelser som människor skall rätta sig efter. Jag vill närmast kalla detta våldshandlingar mot landsbygdens befolkning. Det var allt bra dåliga bitar som strukturutredningen föreslog. Och oaktat vilken regering som genomförde detta är det sunt att vi ändå vågar reagera och säga: Det där blev inte bra, nu lägger vi det i lådan. Jag vidhåller min uppfattning och vill uppmana jordbruksministern: Använd strukturutredningen som ett exempel på åtgärder som jordbruksmi 139 nistern absolut inte vill skall komma till användning i en ny förvärvslagstiftning, så kanske det blir ordning också på detta område.

Herr talman! I all vänlighet vill jag fråga jordbruksministern: Blir det en utredning eller inte? Det är väl lämpligt att statsrådet inför Sveriges riksdag ger ett klart besked. Statsrådet antydde nu — och jag utgår från att man ännu inte vet om det blir en utredning — att det är tillämpningen av jordförvärvslagen som skall ses över. Då är det kanske så att jag och många andra har hyst för stora förhoppningar. Jag tänkte nämligen att man även ifrån socialdemokratiskt håll skulle kunna bjuda till för att skapa bättre förutsättningar för en levande landsbygd, för ett näringsfång också för de människor som måste söka deltidsarbete eller kanske förvärvsarbete under heltid på annat håll men vill ha det lilla jordbruket som en fast punkt i tillvaron — av många skäl. Det är t.ex. hälsosamt att bo på landsbygden. Därför vill många människor köpa en mindre fastighet, men genom jordförvärvslagen och genom den strikta tillämpning som denna lag får är detta för det mesta praktiskt taget omöjligt. Martin Olsson talar utomordentligt väl. Jag skall ge Martin Olsson det bästa beröm jag kan ge någon: Martin Olsson talar som en moderat. Det är synd att hans synpunkter inte kom till uttryck under de sex år vi hade en borgerlig majoritet i riksdagen. Då hade vi kunnat ändra dessa förhållanden. Men även den syndare som sent sig omvänder skall välkomnas. Och nu kan vi se fram emot en förändring därest vi åstadkommer den borgerliga majoritet som en övervägande del av svenska folket förväntar sig vid nästa val. Jag är däremot mycket betänksam när en företrädare för oss inom de borgerliga partierna talar om att det finns bitar i strukturutredningen som man kan ta vara på. Det är att ge hela handen åt någon man absolut inte skall räcka ens ett lillfinger. Det finns bara en plats för strukturutredningen, och det är den papperskorg där Sveriges jordbrukare hoppades att utredningen redan låg. Plocka inte fram den därifrån! Det främsta problemet är, herr statsråd, att man måste se till att det finns människor på landsbygden även i framtiden, och så blir icke fallet om man fortsätter med den nuvarande tillämpningen av jordförvärvslagen. Det var detta en socialdemokratisk riksdagsman slog larm om. Det blir en utarmning.

Herr talman! En människa som ger sig in på en yrkesbana räknar med att hon skall kunna klara sig på detta yrke och kunna försörja sin familj. Jag tror att detta är ledstjärnan för de flesta människor, så är det också för jordbrukarna. Alla som har följt den här frågan något vet att det inte är så lätt för jordbrukarna att klara ekonomin. Man behöver ha samhällets stöd i vissa stycken. Från centerns sida vill vi slå vakt om familjejordbruket. Så små fastigheter som fanns förr går det inte att klara sig på om man inte har någonting annat att leva av. Nu har det blivit större och fler maskiner inom jordbruket, och då måste storleken på en fastighet också ökas. När det gäller användningen av jordförvärvslagen i de områden där det är lätt att köpa jord och där Prot. 1985/86:30 människor har möjligheter till annan sysselsättning har vi inte haft anledning 19 november 1985 att kritisera över lag. Men vad man från mina hembygder och från Martin. Z———— Olssons och andras bygder i den här debatten har varit ute efter är att man vill ha en mera generös tillämpning av lagen när det gäller att få förvärva de små jordbruken. Man vill att dessa skall kunna utgöra grunden för en produktion som ger utkomst och därmed möjlighet till bosättning, som ger mera liv och rörelse i bygden. Det finns bygder som nästan har vuxit igen. I dessa områden har det varit bra att man har hjälpt jordbrukare till förvärv av större fastigheter. Därmed har man hållit mera bygd öppen, det kan inte resoneras bort. Det är något man bör ha i beaktande när man diskuterar jordförvärvslagen. Om så inte hade skett, hade ”igenskogningen” varit ett faktum i dessa områden. Jag hör till dem som tycker att vi skall behålla de öppna markerna. Man skall vara lyhörd när det finns människor som vill bosätta sig på små jordbruk. Får jag, herr talman, några sekunder på mig att säga till Göthe Knutson att jag när det gäller strukturutredningen har sagt att vi skall ta fram det som är bra i denna och förkasta det som är dåligt och det som handlar om tvång - det har jag riksdagen som vittne på. Jag kan inte rå för att inte Göthe Knutson tycker det skulle vara bra om man fick litet bättre avdragsregler vid försäljning av skog och ett större skattefritt belopp vid beräkning av realisationsvinst, osv.
Herr talman! Jag konstaterar att det i den här debatten egentligen bara är Bertil Jonasson som har intresserat sig något för hur jordförvärvslagen skulle se ut från den aktive jordbrukarens synpunkt sett, dvs. för den brukare som i dag kanske håller på att försöka bygga upp ett familjejordbruk. Det förefaller mig som om Bertil Jonasson och jag skulle kunna bli ganska överens om hur man skulle kunna utforma direktiv till den utredning som jag har uttalat bör komma till stånd. Jag har därvid sagt att man naturligtvis bör se på tillämpningen men samtidigt också till behovet av de förändringar av lagstiftningen som kan komma i fråga.

Man måste emellertid i detta sammanhang även se på de problem som aktualiserades i direktiven till den s.k. strukturutredningen. En insiktsfull jordbrukare som Bertil Jonasson förstår att det är dessa problem vi har att brottas med. Mot denna bakgrund ser jag ändå fram emot att det så småningom skall vara möjligt att ta tag i dessa problem på ett sätt som skall kunna leda oss fram till en bred samstämmighet här i riksdagen om dessa besvärliga problem och om hur de skall kunna lösas.

Herr talman! Till en av mina meddebattörer, som påstår att jag inte talar som centerpartist utan som moderat, vill jag säga: Såvitt jag förstår var jag den förste som, sedan jordförvärvslagen antagits, motionerade om att man mer skulle se till deltidsjordbrukets önskemål och behov än vad lagen synes innebära. Jag är glad över att både moderater och folkpartister har anslutit sig till denna synpunkt. Man kan därför säga att många här har talat som goda centerpartister. När det gäller lagens vara eller inte vara har jag hela tiden talat om en översyn av den, inte om ett avskaffande. Detsamma gäller min kommentar där jag berörde prisprövningen, nämligen att man behöver se över hur den har fungerat och se om den behövs i framtiden. Jag har inte på något sätt dömt ut den. Beträffande tillämpningen förvånar det mig mycket om en lag kan vara i kraft under många år, då den prövats av lantbruksnämnd, av lantbruksstyrelse och till sist av regeringen, och man sedan kan säga att tillämpningen av den inte skulle överensstämma med lagens anda. Det är mycket illa ställt i vårt samhälle om vi här i riksdagen stiftar lagar och sex år efteråt debatterar i vad mån lagen har tillämpats så som det var avsett. Jag tror inte att detta med tillämpningsföreskrifterna räcker. Om det är enbart dessa som är otillräckliga, då är det fråga om andra brister. Jag riktar inte någon kritik mot vad Anders Dahlgren gjorde. Tvärtom vill jag betona att Anders Dahlgren som jordbruksminister gjorde synnerligen stora insatser för svenskt jordbruk och för svensk landsbygd. Det blev en ny optimism på landsbygden och bland jordbrukarna. Men ingenting är så bra att det inte kan behöva ses över och göras annorlunda när förhållandena har ändrats. Det råder ingen tvekan om att förhållandena har ändrats. Jag har i en motion dragit upp strukturutredningens många förslag, vilka ensidigt har som syfte att stimulera till sammanslagning av brukningsenheter för att man skall åstadkomma större enheter. Detta är fråga om skatteregler, förvärvsregler osv. Jag blev därför något skrämd när jordbruksministern hänvisade till detta. Beträffande centerns inställning till denna fråga kan jag nämna att centerns riksstämma i juni i år uttalade sig i ungefär samma riktning som jag har gjort här om behovet av en översyn av jordförvärvslagen. När det gäller familjejordbruken slår vi vakt om dem, men vi betonar att det egentligen inte finns någon gräns nedåt för dessa, eftersom även deltidsjordbruk är familjejordbruk. Till sist hoppas jag att de direktiv som jag förväntar att jordbruksministern utfärdar skall ha som riktmärke en levande landsbygd med tillräckligt befolkningsunderlag, ett aktivt jordbruk i större och mindre enheter och respekt för den enskildes önskemål.

Herr talman! Ulla Orring har i en interpellation till mig tagit upp situationen för jordbruket i Norrland och frågat vilka åtgärder Norrlandsjordbrukarna kan påräkna, om ytterligare stöd kommer att ges till särskilt utsatta grupper av jordbrukare med anledning av årets skördesituation och om det s.k. Norrlandsstödet kommer att räknas upp. Låt mig först slå fast att jordbruket tillsammans med skogsbruket och andra areella näringar är en mycket viktig del av näringslivet i många bygder i norra Sverige. Med hänsyn till jordbrukets stora betydelse för befolkning, sysselsättning, service, miljö m.m. i norra Sverige finns det anledning att även fortsättningsvis behålla ett regionalpolitiskt motiverat stöd för näringen i denna del av landet. Härigenom får vi också en god regional försörjningsberedskap på livsmedelsområdet. Detta är också innebörden av riksdagens beslut i våras med anledning av propositionen om livsmedelspolitiken. Denna syn ligger sålunda till grund för det prisstöd till jordbruket i norra Sverige som lämnas av budgetmedel för att utjämna lönsamheten mellan de norra och de mellersta landsdelarna. Stödet har under innevarande budgetår räknats upp med 82 milj.kr. eller ca 25 96. I enlighet med riksdagens beslut kommer detta prisstöd att bli föremål för en årlig justering. Regeringen avser att återkomma till denna fråga. Med anledning av de stora skördeskadorna i vissa delar av Norrland har regeringen bemyndigat statens jordbruksnämnd att besluta om stöd av prisregleringsmedel till jordbruket i norra Sverige för inköp av fodersäd. Regeringen har vidare uppdragit åt statistiska centralbyrån att vidta sådana förberedelser att det blir möjligt att före årets utgång utbetala förskott på ersättning från skördeskadeskyddet till i första hand jordbrukare i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och Västernorrlands län. SCB har nyligen redovisat uppdraget. Regeringen är medveten om de allvarliga problem som årets skördeskador innebär för många jordbrukare i norra Sverige. Jag följer genom en särskild krisgrupp situationen mycket noggrant och kommer att föreslå regeringen att vidta de åtgärder som kan bedömas erforderliga.